Fru talman! I en tid när det från Mongoliet, Moçambique, Albanien och Nicaragua inlöper nyheter om att man söker efter olika metoder att privatisera näringslivet, och när det i ungefär 150 andra stater pågår liknande strävanden, så väcker det förstås ett visst uppseende att Sverige -- såvitt jag förstår helt ensamt i världen -- planerar en omfattande socialisering av näringslivet. Det ger anledning till en hel del frågor, som jag tycker att vi bör få svar på i den här debatten. Vi har ofta hört sägas från socialdemokratisk sida att det finns två olika sorters kapitalister, dels de goda, som exploaterar uppfinningar, bygger upp industrier och skapar sysselsättning, dels de onda -- eller litet mer tvivelaktiga -- som ägnar sig åt spekulationer, börsklipp och placeringar. Nu förefaller det som om det också finns två sorters socialister. Jag för min del trodde att Erik Åsbrink tillhörde den första typen, som menade att vår framtida trygghet som pensionärer skall säkerställas genom en stark ekonomi, genom tillväxt i näringslivet. Det är helt enkelt nödvändigt, för att våra pensionslöften skall kunna infrias, att vi har en stark och växande ekonomi i framtiden. Detta har alla förnuftiga människor, även socialdemokrater som jag känner, hittills instämt i. Men nu verkar det efter regeringens senaste utspel som om det framför allt är börsklipp och placeringar som skall trygga framtidens pensioner. Det är precis den typ av aktiviteter som de här ''onda'' kapitalisterna beskyllts för som regeringen nu väljer som sin huvudstrategi för att se till att vi har pensioner i framtiden. Utttrycket finansvalp får en helt ny innebörd genom regeringens senaste utspel. Fru talman! När vi en gång i världen byggde upp pensionsfonderna, var syftet med dem inte bara att se till att det fanns en buffert för framtida pensionsutbetalningar i den mån tillväxten skulle svikta. Det var faktsikt också att se till att det fanns tillgång på kapital för en del viktiga saker som vi ville göra. Med hjälp av lågförräntande obligationer i AP-fonderna har vi t.ex. genomfört ett stort bostadsbyggande. Vi har också sett till att det funnits tillgång på pengar för staten, när staten har behövt låna. Man kan säga att dessa lågförräntande obligationer alltid har varit till fördel för bostadsbyggandet och också för staten. En undran som infinner sig, när nu Erik Åsbrink vill ''kursa'' hela den här stocken av lågförräntande obligationer någonstans, är vem det är som skall ta över obligationerna. Hur påverkas finansieringen av vårt boende och av statsskulden av den operation som Erik Åsbrink förbereder? Jag tycker att den frågan i varje fall borde kräva seriösa reflexioner och kanske i bästa fall ett seriöst svar, En annan fråga är den som Anne Wibble touchade, nämligen frågan om avkastningen på obligationer resp. aktier. Som hon sade har Börje Kragh i en bilaga till pensionsberedningens betänkande konstaterat att ingen med säkerhet kan säga om aktier i längden ger högre avkastning än obligationer. Detta är alltså Börje Kraghs uppfattning. Erik Åsbrink har uppenbarligen en annan uppfattning. Då vill jag fråga: Varifrån kommer denna uppfattning? Hur kan Erik Åsbrink vara så säker på att aktier i ett långt perspektiv ger den högre avkastning som han påstår skall uppstå? Det handlar här också om en mycket betydande utökning av aktieägandet i samhället, antar jag, om man skall tillföra börsen -- visserligen på lång sikt -- den betydande del av AP-fonden som det här gäller. Det är alltså fråga om en ganska stor förändring i den totala samhällsekonomin. Jag efterlyser då något slags belägg för att den här högre avkastningen skall uppstå, som Erik Åsbrink påstår. En tredje fråga som jag skulle vilja ställa är: Vilka effekter får sådana här stora köp på aktiebörsen för de nuvarande aktieägarnas förmögenheter? Det förefaller mig troligt att om en jättelik köpare dyker upp på börsen och vill köpa aktier, så är en av effekterna att det blir betydande förmögenhetsökningar för dagens aktieägare. Det skulle alltså vara aktieägarna snarare än löntagarfonderna som tjänade på den här operationen, även om den är utsträckt över flera år. Jag efterlyser också en analys på den punkten.

Fru talman! Jag instämmer i den kritik som Anne Wibble och Daniel Tarschys här har framfört. Det går inte att undvika att jag tar upp ett par frågor som Daniel Tarschys var inne på. När Daniel Tarschys erinrade om den diskussion som fördes när vi en gång byggde upp AP fonderna, kom jag att tänka på att Kurt Samuelsson gav ut en bok, eller i varje fall en liten skrift -- jag vill minnas att det var 1959 -- där han beräknade att AP-fonderna skulle komma upp till sammanlagt 200 miljarder kronor. Det tyckte han var utmärkt, för då kunde vi socialisera näringslivet. Det var ju något som han anslöt sig till. Han var då socialdemokrat, det hade han blivit efter extravalet 1958 -- eller i varje fall 1959. Han stack alltså inte under stol med att det var en utmärkt möjlighet att socialisera näringslivet med hjälp av dessa fonder. Jag instämmer som sagt i den kritik som Anne Wibble har anfört. Vad jag här vill gå in på är den litet lättvindiga argumenteringen när det gäller den avkastning som kan förväntas. Erik Åsbrink säger att förslaget också innebär effektivisering av kapitalmarknaden. Han räknar med att dessa ändrade placeringsregler medför ''att avkastningen över en längre period kan höjas med 1--2 % per år''. Det är ju absolut inte säkert. Här har hänvisats till Börje Kraghs undersökning i det avseendet. Jag undrar också hur Erik Åsbrink har kommit fram till detta. I fortsättningen på svaret står att ''aktieandelen av tillgångarna på sikt kan förväntas öka från ca 10 % i dag till högst 20--30 %''. Om aktieandelen ökar med 10--20 procentenheter, skulle alltså avkastningen kunna öka med upp till 8 miljarder kronor. Det där går faktiskt inte ihop. Daniel Tarschys tog upp ytterligare en sak, som egentligen var anledningen till att också jag begärde ordet. Erik Åsbrink nämner ingenting om effekten när det gäller kreditgivningen till bostadsbyggande. Där har ju AP-fonderna gjort en insats; de har kunnat garantera relativt lågprocentiga obligationer till finansiering av bostadsbyggandet. Men detta måste ju leda till att det blir större efterfrågan på aktier, och i så fall kommer givetvis avkastningen relativt sätt att sjunka -- om man nu skall tro på Erik Åsbrinks analys. Samtidigt blir det då svårare att placera bostadsobligationer. Där måste räntan gå upp, och det kommer indirekt att snarare fördyra bostadsbyggandet. Tidigare fanns det ju ett mycket starkt argument för en särskild AP-fond, som skulle köpa bostadsobligationer. Det skulle verkligen vara intressant att höra Erik Åsbrinks reflexioner om effekterna när det gäller obligationer till bostadsbyggandets finansiering.

Fru talman! Jag brukar sällan delta i interpellationsdebatterna, kanske därför att frågorna ibland tycks mig mera vara ägnade som ett tillfälle för frågaren att utveckla sin linje än som ett tillfälla att få ett svar. Men den här interpellationen, liksom nästa, gäller en fråga där det förekommer ett viktigt offentligt samtal. Jag begav mig till kammaren mest för att delta i nästföljande diskussion, men när jag lyssnat på denna diskussion vill jag ta tillfället i akt att säga några ord. Jag delar några av föregående talares ståndpunkter. Teoretiskt behöver vi egentlige inga AP-fonder alls. Vi skulle kunna klara av pensionerna utan några fonder -- visst är det möjligt. Men det behövs ett sparande i en ekonomi. AP-fonderna är ett sätt att åstadkomma ett gemensamt offentligt sparande. Det tror jag är den grundläggande idén bakom fonderna. Jag tror att fonderna har varit mycket viktiga för att trygga investeringar inom bostadssektorn och för att indirekt möjliggöra ett låneutrymme för investeringar i industrin. Det har varit viktigt. Man kan även dela åsikten att det finns en viss form av rundgång i detta. Man kan hävda att staten i viss mening lånar pengar av sig själv. Staten lånar från AP-fonderna, dvs. det allmänna lånar från de allmänna fonderna. Det kan vara riktigt att göra så. Varför skall man då ha ett sådant här besynnerligt system? Är det inte bara att avskaffa detta och sänka skattetrycket? Det skulle teoretiskt vara möjligt, men då får man åstadkomma sparande på annat sätt. Då får vi på något sätt åstadkomma ett privat sparande. Det skulle naturligtvis kunna vara möjligt, men det är väl här knuten egentligen ligger. Den ligger i att man från den borgerliga sidan är kritiska mot att det finns ett offentligt sparande. Man vill i stället klara av detta med ett privat sparande. Det är alltså inte så mycket en fråga om socialisering eller planekonomi, även om det finns underliggande ideologiska aspekter på det. När man kommenterar detta med att man går i från detta ute i världen, Daniel Tarschys, gäller det ju planekonomin utan prismekanism. Om ett företag är statligt eller privat ägt påverkar ju inte dess roll på en marknad där det finns verkliga prismekanismer. Oavsett ägarform är man tvungen att följa de prismekanismer och de marknadsmekanismer som råder. Men om vi skall klara av det här med ett privat sparande, vilka är det då som sparar mest? Jo, de hushåll som har de bästa inkomsterna. Nu har man gjort skatteomläggningar och sänkt marginalskatter. Från den borgerliga sidan vill man sänka förmögenhetsskatten och man vill sänka skatten på över huvud taget alla skattebaser som drabbar höginkomsttagare eller människor med stor förmögenhet. Det är dessa grupper som får ett utrymme att spara. De kan då spara och tillgodose det offentliga sparandet. Vi får alltså en omfördelning av inkomster och förmögenheter. Det tror man då skall ha en dynamisk effekt i ekonomin. Men även om det har en sådan effekt, har det även en annan sida. Det medför en stor omfördelning av förmögenhetsmassan. Visst är det så att det måste finnas vinster i en marknadsekonomi. Det är ju alldeles givet. Men det är inte givet att vinsterna av produktionen måste tillfalla en viss bestämd grupp i samhället. Det är fullt möjligt att fördela om dem. Ett sätt att fördela om vinsten är att alla får del i det sparande som är nödvändigt i ett samhälle. Om vi har AP-fonderna i det här perspektivet är det ett sätt att fördela om vinster och mervärde till större grupper i samhället, även till mer inkomstsvaga. Det är viktigt att vi kan göra det på ett så effektivt sätt som möjligt. Om AP-fonderna får vidgade placeringsmöjligheter kan vi få bättre avkastning på det offentliga sparandet och fler kan komma i åtnjutande av den omfördelning som det offentliga sparandet ger utrymme för. Det finns i och för sig en sista hake i detta. Detta sparande är ju mycket anonymt. Det skulle vara bra om man kunde få av ''någon typ rakt rör'' mellan människorna i produktionen, människorna som individer, och det offentliga sparandet. Det är korrekt. Detta kan man arbeta vidare på genom att ge människor som har betalt in till ATP-systemen möjlighet att styra över hur dessa aktier och obligationer skall förvaltas. Där krävs ytterligare beredning. Id en bakom den här promemorian är att se till att offentliga sparandet skall ge en god avkastning. Den är riktig. Den här idén att ett offentligt sparande är ett sätt att transferera medel från dem som har mycket till dem som har litet är också riktig. Det vill jag faktiskt hålla regeringen i räkning för. Jag tror, för min del, att vad det egentligen gäller är att de borgerliga inte vill ha ett offentligt sparande. Man vill ha ett privat sparande. Men ett privat sparande är mycket känsligare för att det teoretiska sparutrymmet kan ledas ut i konsumtion. Det är lättare att se till att ett offentligt sparande verkligen uppstår. Det är ingenting som hindrar en familj från att i stället för att spara använda pengarna till ökad konsumtion. Det är där risken med att ensidigt satsa på privat sparande för investeringar ligger.

Herr talman! Eftersom denna debatt blev så allomfattande och dessutom är en intressant och viktig sådan, kände jag mig föranledd att begära ordet. Jag gjorde det därför att centerpartiet har samma uppfattning som den folkpartiets Anne Wibble förde fram i inledningsanförandet i den här frågan. Centerpartiet har klart deklarerat att vi anser att sparandet skall ske i hushållen och inte som ett offentligt sparande. Det skall dessutom vara ett decentraliserat sparande så att vi får en större dynamik i samhället. Den här fondsocialiseringen är inte något som ger dynamik i samhället. AP-fonden har inte heller något med tryggande av de framtidande pensionerna att göra. Där har Lars Bäckström helt rätt i sitt inlägg. Dessa fonder och regeringens förslag har inte heller någonting att göra med att garantera riskkapitalförsörjningen för små och medelstora företag. Dessa har vi ett oerhört stort behov av i samhället. Centerpartiet har ju föreslagit hur man skulle kunna både öka sparande och göra mer kapital tillgängligt för t.ex. företagande genom personliga investeringskonton eller någon form av stimulerat sparande som ger dessa möjligheter och som dessutom ger ett ökat hushållssparande. Jag vill mycket bestämt markera att vi helt och hållet motsätter oss det förslag som regeringen lagt fram när det gäller AP-fonderna och löntagarfonderna. Det krävs någonting helt annat. Det krävs en form av systemförändring för att vi skall kunna skapa denna tillgång på riskkapital som är dynamiskt. Man skall inte sitta och centralstyra detta. Det kräver en oerhörd mängd byråkrati för att man skall kunna hantera det. Det är viktigt att socialdemokraterna lyssnar på de åsikter som har förts fram. Daniel Tarschys var också inne på att utvecklingen i övrigt visar att människor faktiskt vill ta hand om mer själva och åstadkomma mer själva. Man vill inte att det skall centralstyras. Jag tycker att det var viktigt att göra denna markering. Jag gick inte in på det här viset för att förlänga debatten, men det finns en bred enighet hos oppositionen när det gäller den här frågan.

Herr talman! Jag noterade med intresse att centern i den här frågan har samma uppfattning som folkpartiet. Jag är övertygad om att om galoschpartiet och kds hade varit representerade här i dag hade ni fått stöd från dem också. I denna fråga, men kanske inte i så värst många fler frågor, går det säkert att åstadkomma en bred enighet mellan de fem partierna i den väldiga borgerliga alliansen. Vi får se hur det blir i den kommande interpellationsdiskussionen. Jag kan hålla med Daniel Tarschys om att tillväxten är av utslagsgivande betydelse för att trygga pensionsutfästelserna i framtiden. Det är inte någonting specifikt för ATP-systemet, det gäller för alla pensionssystem. På den punkten råder enighet. Det hindrar inte att det finns andra saker som vi kan göra för att stärka pensionssystemets trovärdighet. Det handlar både om de ekonomiska spelreglerna och om den politiska viljan att trygga pensionerna i framtiden. Anne Wibble upprepar det gamla argumentet att pensionerna i ATP-systemet inte har någonting som helst med avkastning att göra. Det var tanken med det ursprungliga systemet och fungerar det så länge och väl. Men sedan 1983 har detta inte stämt. Sedan 1983 har en betydande och växande del av pensionerna måst finansieras ur avkastningen. Sedan dess har över 50 miljarder kronor behövt tas ur avkastningen för att betala de utgående ATP-pensionerna. Så är det. Även om vi förra året fick en tillfällig förbättring till följd av den s.k. avgiftsväxlingen har det inte löst problemet. Vi kommer även i framtiden att behöva ta ur avkastningen för att klara pensionerna. Gör vi inte detta är vi antingen tvungna att ta ut mellan 1 000 och 2 000 kr. i en extra avgift av landets alla löntagare, och därigenom reducera deras löneutrymme, eller att försämra ATP Det är faktiskt vad det handlar om. Avkastningen har betydelse och det är självfallet viktigt att vi gör allt vi kan för att förstärka den. Jag har hört här att det ingalunda är säkert att aktier ger en högre avkastning än obligationer. Ni har åberopat en studie av Börje Kragh. Jag kan åberopa en annan studie av Adri De Ridder som visar att under en mycket lång period, jag tror det handlar om femtio år, har aktier i Sverige gett en avkastning som är 1 à 2 % högre än räntebärande papper. Det är alltså inte tillfälliga fluktuationer utan det är den långsiktige utvecklingen vi talar om. Jag hävdar att det egentligen inte är vår uppgift att sitta här i riksdagen och detaljreglera vad fonderna skall placera i och inte placera i. Vi upplåter åt alla andra placerare att själva göra detta. Vi ger dem den friheten. Varför skall inte ATP-fonden och de placerare som har det ansvaret få göra de bedömningarna? Varför skall Daniel Tarschys och Hugo Hegeland sitta och tro att de vet bättre och sitta här i riksdagen och i detalj reglera de frågorna? Anne Wibble upprepar påståendet att detta skulle vara ett löftesbrott i förhållande till vad som har lovats tidigare från olika socialdemokrater. Det är inget löftesbrott. Detta är inte någon socialisering. Det är ett sätt att stärka AP-fonden så att ATP pensionärernas pengar kan förräntas på bästa möjliga sätt. Det har ingenting med socialisering att göra. Om vi ser till socialiseringar, inträffade de framför allt under den borgerliga regeringstiden. Det var ni som på mestadels dåliga villkor socialiserade olika förlustbringande verksamheter. Det är inte vi som har gjort det. Jag vill ställa en fråga. Om det nu är så förfärligt att AP-fonden köper in sig med upp till 5 %, mer är det inte, i svenska företag, varför skall det då vara acceptabelt att privata pensionsfonder och utländska pensionsfonder, vare sig de är privata eller statliga, gör detta? De gör det redan i dag, och de kommer säkert att göra det än mer i framtiden. Detta sker utan de begränsningar som regeringen ändå varit beredd att införa för AP-fonden. Varför skall AP-fonden som enda undantag förbjudas att göra det som pensionsfonder i Sverige och i utlandet får göra? Jag misstänker att detta motstånd mot förslaget från i första hand moderaterna och folkpartiet men kanske också centern ytterst bottnar i den gamla motviljan mot ATP-systemet. Ni bekämpade systemet när det infördes, och även om ni har fått acceptera det, eftersom det har ett starkt folkligt stöd, kan man ändå ana den gamla motviljan. Nu ser ni möjligheter att komma åt systemet och är i färd med att ifrågasätta det. Både Daniel Tarschys och Hugo Hegeland har här talat mycket om behovet av att stödja bostadsproduktionen. Även här är det intressant att på nytt se hur man från vanligtvis nyliberalt håll vill att kapitalmarknaden skall regleras i ett visst syfte med bestämmelser som man inte vill tvinga någon annan att följa. Jag frågar mig hur de tankar som i varje fall moderaterna har om att smälta ner AP-fonden går ihop. Hur skall man kunna stödja bostadsbyggande, vilket Hugo Hegeland gör gällande att man bör göra, om man vill smälta ner AP-fonden till en bråkdel av dess nuvarande storlek? Jag vill till sist fråga: Är ni beredda att utfärda en garanti att pengarna i AP-fonden enbart skall få användas för framtida ATP-pensioner? Är ni beredda att ansluta er till den uppfattning jag har, nämligen att dessa pengar inte får användas till någonting annat än att garantera dagens och morgondagens ATP-pensionärers pensionstrygghet?

Herr talman! Det måste vara en aning besvärande för Erik Åsbrink att han fick ett så aktivt stöd från vänsterpartiets representant. Det partiet förespråkar mer förstatligande och tycker att det är bra med statliga företag, och att det kvittar vem som äger. Dessutom ger man ett starkt förord för det som också socialdemokraterna säger sig önska, nämligen offentligt sparande i stället för privat. Jag kan därför förstå att Erik Åsbrink behöver distansera sig en aning från dessa synpunkter. Allt det som Erik Åsbrink sade om avkastningen och dess betydelse för pensionerna är faktiskt inte sant. Erik Åsbrink vet detta. Det är ett bokföringssätt och har ingenting med verkligheten att göra. Oberoende av hur man bokför saker och ting, är pensionärernas standard i dag helt och hållet beroende av att dagens löntagare är beredda att avstå konsumtionsutrymme. Det är inte så, att man sparar AP-fondens avkastning i något bergrum med pensionärskläder, pensionärstjänster eller något annat. Pensionärernas standard i dag är enbart beroende av den produktion vi har i dag och att löntagarna i dag är beredda att avstå från sitt konsumtionsutrymme. Abrovinkeln med AP fondens avkastning är en fråga om bokföring. AP fonden tillskapades, som Erik Åsbrink också erkände, alls inte för att kunna betala ut pensioner, utan för att man ville ersätta ett befarat bortfall av privat sparande med offentligt sparande. Hela tanken med AP-fonden är att skapa ett stort offentligt sparande. Jag anser att den tanken är dålig. Sparandet i samhället skall i första hand ske hos hushållen och företagen. Denna debatt handlar inte om pensioner, kapitalmarknadens effektivitet eller liknande saker. Den handlar om socialisering eller inte och vem som skall spara i det svenska samhället. Det är mycket riktigt en fråga där ideologin skiljer sig, socialdemokraterna och vänsterpartiet befinner sig på den ena planhalvan och folkpartiet, moderaterna och centerpartiet befinner sig i detta fall på den andra planhalvan. Det vore ärligt om Erik Åsbrink någon gång kunde hålla sig till väsentligheterna. Frågan om AP fondens aktieköp handlar om vi skall ha mer statligt ägande inom näringslivet eller inte. Det är grundfrågan. Vi i folkpartiet liberalerna anser inte att det skall vara mer statligt ägande. Vi tror på goda grunder att detta ger en betydligt sämre standard för både pensionärer och löntagare.

Fru talman! Sverige är unikt så till vida att det är det enda land i världen som för närvarande överväger stora förstatliganden. I samtliga andra länder som jag känner till håller man på att fundera över hur man bäst skall öka det privata inslaget i näringslivet. Detta unika drag avser regeringen tydligen att gå till val på. Jag försökte i mitt första inlägg få klart för mig vad det fanns för underlag till regeringens förslag. Regeringen tycks inte ha begrundat effekterna på bostadsmarknaden. AP-fonden har i det förflutna spelat en stor roll i skapandet av ett någorlunda billigt byggande. Man tycks inte heller ha funderat över vilka effekter förslaget har för statsskuldsräntorna. Här skall statspapper i stora mängder säljas ut. Det lär väl på något sätt påverka statens kostnader för statsskulden. Man tycks inte ha begrundat hur aktiemarknaden påverkas. Jag skulle förmoda, att om det uppträder en stor ny köpare på aktiemarknaden, kommer de som i dag äger aktier att bli en aning rikare. Man har däremot studerat en undersökning som visar att aktiekurserna, eller aktieavkastningen, under de senaste 50 åren har varit högre än obligationsavkastningen. Det är intressant. Men skillnaden mellan den studie Erik Åsbrink refererade och den jag refererade av Börje Kragh är att han intresserar sig för framtiden. Om man i dag ställer sig frågan: Kommer avkastningen på obligationer i framtiden att vara garanterat högre eller lägre än avkastningen på aktier? Professor Börje Kragh anser att man inte kan ge ett svar på den frågan. Här skiljer sig Börje Kraghs och Erik Åsbrinks åsikter, det är bara att konstatera. Fru talman! Jag vill avsluta med att ställa den fråga som jag tidigare ställde. Hur kan regeringen vara så säker på att ett ökat statligt ägande i näringslivet kommer att leda till tryggare pensioner?

Fru talman! Jag vill understryka att det inte bara är jag som är negativ till detta förslag som det nu ligger i finansdepartementet. Givetvis tar hela moderata samlingspartiet avstånd från det, och Carl Bildt har gjort klara uttalanden i den frågan. Där delar vi helt folkpartiets inställning. Nu tror Erik Åsbrink att bakgrunden till vår reaktion är att vi är negativa mot ATP-systemet. Jag deltog i debatten åren 1957--1958 när vi diskuterade förslaget om ATP. Det skedde t.o.m. ett extra val den sista maj 1958, och vid omröstningen i andra kammaren blev det för övrigt lika antal ledamöter för oppositionen som för regeringens sida. Den kritik vi då riktade mot ATP systemet visade sig vara helt riktig. Systemet håller på att ramla sönder. Det är nog en anledning till att Erik Åsbrink nu är så angelägen om att ändra placeringsreglerna för att om möjligt rädda ekonomin för AP-fonden. Systemet håller inte. Det är för generöst uppbyggt från början. Det har man lyckats dölja, delvis till följd av att vi hade en oväntat stor ekonomisk tillväxt under början av 60-talet. Vi var t.o.m. uppe i en tillväxttakt på 6 %, vilket låter helt otroligt i dagens läge. Det dolde svagheterna med systemet. Men i dag är de uppenbara, och systemet måste göras om. Det förslag som Erik Åsbrink vill föra fram är tydligen en räddningsplanka. Han är mycket tillmötesgående och talar om en effektivisering av kapitalmarknaden. Han är otroligt liberal i detta avseende, och det är verkligen roligt att höra. I sitt svar till Anne Wibble betonar Erik Åsbrink att en pensionsfond emellertid bör ha ett betydligt mer långsiktigt perspektiv. Men det intressanta om man nu skall placera i aktier, är att det visat sig att det snarare är de kortsiktiga placeringarna som ger snabb tillväxt. Jag kan här hänvisa till Nobelstiftelsen, som ju verkligen har ökat sina tillgångar tack vare man gjort riktiga placeringar och omplaceringar. Det kan en stiftelse göra, och det kan en AP-fond också göra, eftersom de inte behöver skatta för vinsten, utan hela bruttovinsten blir en nettovinst. Det blir snarare fråga om att bedriva en kortsiktig placeringspolitik. Köper man t.ex. aktier i december och säljer i aprilmaj, lär man göra den största vinsten. Det visar i varje fall undersökningar som gjorts under ett antal år. Vi har alls ingen ambition, som Erik Åsbrink tror, att i detalj reglera frågan om hur man skall placera. Men det vi pekar på, är att dessa ändrade placeringsregler kommer att förändra kapitalmarknadens funktionssätt på ett sätt som Erik Åsbrink inte vill ingående diskutera.

Fru talman! Denna fråga omspänner många områden. Det är en socialiseringsfråga beroende på vilket mål man har, ett ökat offentligt sparande eller ett ökat hushållssparande. Centerpartiet har sagt att det är hushållens sparande som skall ökas. Men det är också en fråga om hur man skall åstadkomma detta sparande. På den punkten har centerpartiet sagt att man kan ha t.ex. skattefria avsättningar till personliga investeringskonton för boende och för företagande, ja, kanske t.o.m. för delägande, för att garantera riskkapital för de företag som kan förväntas ha den högsta tillväxten och som kan bidra mest tillväxten, nämligen de små och medelstora företagen. Det är också en fråga om pensionerna. Den aspekten har ju anförts som argument, och i och med det handlar det också om dem. Det handlar också om ATP-systemet i detta sammanhang. Det är nödvändigt att se över pensionssystemet, eftersom dagens system visat sig vara ganska svårt att hantera. Det är inte heller särskilt rättvist som det är upplagt i dag. Vi har från centern framlagt förslag om en grundpension för att lösa fördelningsfrågan inom ATP-systemet. Dessutom måste man naturligtvis se till att de som kommit in i ATP-systemet inte på något sätt skall förlora på att man eventuellt gör om detta. Det är nu dags att börja se över pensionssystemet i dess helhet. Det är egentligen många pensionssystem som bör samordnas på något sätt, så att man ser hur det fungerar i samhället över huvud taget.

Fru talman! Den här debatten handlar egentligen om fördelning och om sparande. Den leder också mycket riktigt i sin förlängning till en fråga om socialisering, en gemensam fördelning av välfärden, eller inte. Jag erkänner mycket gärna att jag inte hukar för att jag är socialist. Det är jag stolt över. Jag tar avstånd från en planekonomi utan prismekanismer och från enpartivälde, men de socialistiska idéerna står jag för. Min socialism, Anne Wibble, betyder helt enkelt att ingen skall få ställa sig så, att någon annan tvingas stå i skuggan. Det är mycket enkelt och basalt -- det handlar om en fördelning av det goda i samhället. När jag blev riksdagsledamot blev jag uppringd av representanter för privata försäkringsföretag som sade: Nu, Bäckström, när du tjänar mycket mer skall du teckna en privat pensionsförsäkring! Det är just detta som det handlar om: de som tjänar mycket pengar skall teckna privata pensionsförsäkringar och få god avkastning på sitt privata pensionssparande. Så omfördelas välfärd till dem som har mycket. Vi måste ha ett vinstläge som står i paritet med omvärldens, och vinsterna kan fördelas genom ett offentligt sparande i obligationer och i aktier till alla i samhället. Denna idé om fördelning kommer jag icke att vika från, oavsett vad ni säger. Det är fråga om en anpassning till den konkreta verkligheten. Ni talar om privat sparande. Vilka grupper i samhället är det som tecknar de privata pensionsförsäkringarna? Det är inte de deltidsanställda i sjukvården som har råd med det, utan det är riksdagsledamöter, kommunalråd och högre tjänstemän i industrin som har stått i kö för att teckna dem, och en del har fått dem i sina löneförmåner. Det är en fördelningsfråga som ni glömmer att redovisa. Man behöver både ett privat sparande och ett offentligt sparande, men just nu stiger faktiskt det privata sparandet. Ett sjunkande sparande är alltså just nu inget problem. Vi skall se till att det inte blir en dålig avkastning på det offentliga sparandet. Ni för vidare ett mycket märkligt resonemang om att det här handlar om förstatligande. Menar alltså de borgerliga partierna att AP-fonderna ägs av staten? Är det er ståndpunkt? I så fall är kapitalet enligt er mening redan förstatligat. Man skulle förstatliga något som redan är förstatligat. Det är en logisk kullerbytta. Vad vi nu talar om är om AP-fondernas kapitalbildning också skall få generera bästa möjliga vinst. Er utgångspunkt är tydligen att det statligt ägda kapitalet skall ge låg vinst. I så fall är det klart att man får vissa knepiga effekter.

Fru talman! Daniel Tarschys hävdar att regeringen inte har begrundat effekterna på bostadsmarknad och aktiemarknad, för statsskuldräntorna osv. Jag rekommenderar Daniel Tarschys: Läs departementspromemorian! Där är den analysen gjord. Men det är klart att vi inte kan ge något exakt och slutgiltigt svar på dessa frågor. Det gäller svåra saker, som påverkas av att det händer så mycket annat samtidigt. Men den oro som Daniel Tarschys visar har han inte visat över alla de andra förslag som vi har framlagt och fått genomförda under de senaste åren: slopad valutareglering, ökad placeringsfrihet för försäkringsbolag, banker och en rad andra institutioner. Då kom det inte fram någon oro över om det kunde bli några punkter upp eller ned på bostadsräntorna eller någon promille hit eller dit på aktiekurserna. Det är just i detta enda fall, när det handlar om AP-fonden och ATP pensionärernas pengar, som denna oro kommer fram. Man menar att vi inte skall få göra något förrän det är analyserat väldigt noggrant. Jag ser framför mig hur man borde bygga upp ett statligt ämbetsverk, ett slags liberalt Gosplan, där Daniel Tarschys får sitta som chef och analysera effekterna av alla åtgärder innan man vågar genomföra dem. Jag tycker inte att detta är så märkvärdigt. Vi är i färd med att genomföra samma modernisering av placeringsreglerna för AP-fonden som vi redan har gjort för i stort sett alla andra placerare. Det är varken mer eller mindre. Denna socialiseringsdebatt är märklig. Här anklagas vi för att vilja använda AP-fonden som ett instrument för att uppnå allehanda ondskefulla saker. Sanningen är den, och det har vi sagt mycket klart, att vi vill använda detta system för en och endast en sak: för att se till att avkastningen blir så god som möjligt för att trygga de framtida ATP pensionerna. Några andra uppgifter skall AP fonden inte ha. Det är fråga om ett sparande som förvaltas på bästa möjliga sätt enligt moderna placeringsregler. Det är ni som både nu och tidigare gång på gång har velat tappa av AP-fonden och använda pengarna för allsköns andra ändamål -- ibland bra och ibland dåliga, men de har det gemensamt att de inte har någonting med ATP och pensionerna att göra. Så är det även nu. Ni vill portionera ut en del av pengarna för att subventionera de människor som har råd att köpa aktier, ni vill stödja högskola och forskning osv. Också jag vill stödja högskola och forskning, men det är en uppgift för regering och riksdag att besluta om i vanlig ordning. De pengarna skall tas ur statsbudgeten. Man skall inte använda ATP pensionärernas pengar för det ändamålet. Görel Thurdin och även andra talar om behovet av att stödja hushållssparandet. Jag delar den inställningen. Jag hävdar att jag har arbetat en hel del för den saken under de senaste åren, genom att skapa allemanssparandet och genom den stora skattereform som vi nu har genomfört. Denna har även en mycket märkbar positiv effekt på hushållssparandet, som nu har ökat och fortsätter att öka. Det är glädjande, men det hindrar inte -- tvärtom -- att vi också måste göra ytterligare insatser för att förstärka det offentliga sparandet. Anne Wibble beskriver finansieringen av ATP pensionerna som bokföringsfrågor. Vad det handlar om är faktiskt att vi har tre sätt att välja mellan för hur vi skall trygga de utfästelser som har gjorts för ATP-pensionärerna. Först och främst kan vi förbättra avkastningen på det sätt som jag har föreslagit. Vi kan förbättra avkastningen med 4--8 miljarder kronor om året. Säger man nej till detta, måste man naturligtvis ta in de pengarna på något annat sätt. Kalla det för bokföringsoperationer eller vad ni vill, men det handlar om mellan 1 000 och 2 000 kr. i en extra, onödig avgift, som skall tas från löneutrymmet för var och en av landets alla löntagare år efter år, eller om en försämring av de utgående ATP-pensionerna med mellan 3 500 och Det är den valsituation som vi har, och i det valet är det självklart att det är avkastningen som skall förbättras. Det var intressant att höra Hugo Hegeland, som uppenbarligen har en helt annan uppfattning i den här frågan. Från honom fick vi höra att ATP systemet håller på att ramla sönder och att jag vill rädda det. Men Hugo Hegeland vill inte att jag skall få göra det, så uppenbarligen vill han se att detta system ramlar sönder. Sedan fick vi höra att systemet var för generöst uppbyggt från början. Här kommer sanningen fram. Det som andra har velat dölja och förtiga säger nu Hugo Hegeland i klartext: Systemet är för generöst uppbyggt. Det är tydligen genom att försämra de utgående ATP-pensionerna som detta skall lösas i framtiden. Jag tackar för den upplysningen, och jag ser med förväntan fram mot den fortsatta politiska debatten på den här punkten.

Ställer ni er bakom att det här är pensionärernas pengar, inte statens pengar? Kan jag få ett svar på den frågan?

Fru talman! Ända sedan AP-fonden infördes har det varit mycket populärt att tala om den som pensionärernas pengar och antyda att pensionerna är beroende av AP-fondens utveckling. Som alla som har trängt in i frågan vet är emellertid pensionerna beroende av tillväxten i samhället. Vi skall i princip finansiera pensionerna med de avgifter som kommer in varje år. För närvarande kan i stort sett alla pensionsutbetalningar finansieras med inkommande avgifter. Det tycker jag är ett bra mål också för framtiden. För folkpartiet är det självfallet av oerhört stor vikt att slå vakt om pensionssystemet, så att de som går i pension nu och i framtiden verkligen kan få de pensioner som de har tjänat in. Det är alltså en fullkomligt självklar utgångspunkt för oss. Det kräver framför allt en stabil svensk ekonomi och en tillväxt som gör att pensionsavgifterna kan hållas på en rimlig nivå. Det är i den reala ekonomin som vi skall trygga pensionerna, inte på de finansiella marknaderna. När regeringen nu tror att det är genom börsklipp som man tryggar pensionerna, då avviker man från det som faktiskt alla seriösa bedömare under åratal har varit överens om, nämligen att den ekonomiska tillväxten är grunden för pensionssystemet. Erik Åsbrinks resonemang på den här punkten tycker jag utgår från ett mycket snävt förvaltarperspektiv. Han stirrar på AP-fonden och frågar sig hur man effektivt skall förvalta pengarna så att de ger högsta möjliga avkastning. Men när AP-fonden tillkom -- jag vill påminna om att jag sade det i mitt tidigare inlägg -- fanns det faktiskt en rad andra aspekter på dess roll i samhällsekonomin. Fonden skulle upprätthålla sparandet och fungera som en finansieringsbas för bostadsbyggandet. Den kom sedermera att fungera som finansieringsbas för offentliga utgifter under en period när vi behövde expandera den offentliga sektorn för att trygga sysselsättningen. AP-fonden har alltså en mycket bredare roll än den Erik Åsbrink här beskriver. Det vore bra om regeringen ville anlägga detta något bredare perspektiv. Erik Åsbrink hänvisar till utredningen och säger att den innehåller svaret på alla mina frågor. Nej, det är just vad den inte gör. Det var också därför som jag här ställde frågorna till honom. Om Erik Åsbrink läser boken skall han finna att det inte alls finns svar på de frågor som jag har ställt. Jag efterlyser därför en vidgad analys från regeringen på denna punkt. Erik Åsbrink frågade vad pengarna skall användas till. Ja, framför allt skall de användas till att upprätthålla balans i samhällsekonomin; det är den främsta rollen för AP-fonden nu och i framtiden. Självfallet skall den också utgöra en buffert och kunna utnyttas för pensionsutbetalningar de år som avgifterna inte räcker till dem.

Fru talman! Erik Åsbrink diskuterade frågan om nedsmältning av AP-fonden, något som jag har läst att han har skrivit om i några artiklar. Låt mig för korrekthetens skull be Erik Åsbrink att läsa pensionsberedningens betänkande. Där talar sig en socialdemokratisk majoritet varm för att smälta ned AP-fonden till en femtedel av dagens nivå. Det kan inte vara så uppseendeväckande eller förskräckande för pensionärerna att det görs, eftersom Erik Åsbrinks egna partivänner i pensionsberedningens majoritet har föreslagit detta. Jag måste få fråga Erik Åsbrink vad han kallar ett förslag som innebär att en statlig fond köper aktier i företag. Det betyder att denna statliga fond kommer att äga i företagen. Det är alltså inte pensionärernas pengar, utan en statlig fond. För mig är detta socialisering och ett förstatligande. Jag anser att det leder till en sämre ekonomisk utveckling. Därmed försämrar man också grunden för både tryggade pensioner och stigande reallöner för löntagarna. Erik Åsbrink försökte säga att detta skulle skapa en mycket högre effektivitet på kapitalmarknaden. Jag tycker att Erik Åsbrink skall akta sig mycket noga för att ta orden ''en effektiv kapitalmarknad'' i sin mun innan han har tagit bort omsättningsskatten på aktier. Denna skatt har nämligen bidragit till en kraftig försämring av kapitalmarknadens effektivitet. Med det förslag som Erik Åsbrink pläderar för tror jag faktiskt man uppnår en sämre avkastning på allting i den svenska ekonomin inkl. aktier och obligationer. Det enkla skälet därtill är att detta förstatligande och denna socialisering leder till en sämre utveckling av hela ekonomin. Tillväxten försämras, och därmed blir avkastningen på alla tillgångar lägre. Erik Åsbrink upprepade talet om att pensionärerna blir de stora förlorarna om man inte gör som han vill. De kommer att förlora tusentals kronor, försökte han skrämmas med att säga. Jag måste säga att Erik Åsbrink sänker debatten till en pinsamt låg nivå. Vi befinner oss inte på arbetarkommunens valmöte, utan i riksdagen. Låt mig ställa en motfråga: Kan Erik Åsbrink hitta en enda pensionär som har fått sin pension vare sig höjd eller sänkt till följd av att avkastningen i dag, dvs. räntan, har stigit eller sjunkit? Det finns ingen sådan pensionär. Lika falsk är Erik Åsbrinks analogi vad gäller avkastningen på aktier. Sanningen, fru talman, är att detta är ett förslag som kommer från LO och som innebär socialisering. Erik Åsbrink känner sig tvungen att föra fram förslaget. Det är en djup och avgörande skiljelinje i svensk politik, om man är för socialisering, som Erik Åsbrink är, och om man är emot socialisering, som folkpartiet liberalerna är.

Fru talman! Jag beklagar om jag har ställt frågor till några personer som inte har möjlighet att här och nu besvara dem. Jag kan dock försäkra er att ni kommer att få höra frågorna fler gånger och få tillfälle att besvara dem i andra sammanhang. Frågorna kommer alltså att upprepas. Anne Wibble säger att det här är en statlig fond som innebär socialisering om AP-fonden köper aktier. Jag kan inte hålla med om det. Jag anser att det är pensionärernas pengar och att de enbart skall användas till utbetalning av pensioner. Det ligger i vårt förslag att det övergripande målet för fondförvaltningen är att avkastningen blir så hög som möjligt. Fonderna skall inte ha några uppgifter i näringspolitiken, i bostadspolitiken, i regionalpolitiken eller på något annat område. Dessa viktiga områden skall vi som vanligt sköta via statsbudgeten och genom de beslut som fattas i denna kammare. Det är inte pensionärernas pengar som skall användas för att uppnå olika ting på dessa områden. Om moderater och folkpartister vill föra en god bostadspolitik kan de till att börja med på nytt se över de förslag som de har lagt fram om att skära ned på subventioner och därmed höja boendekostnaderna. Det är ett naturligare sätt att åstadkomma en god bostadspolitik än att blanda in ATP-pengarna i sammanhanget. Av Hugo Hegeland har vi fått klart för oss -- och jag antar att det är den moderata uppfattningen -- att ATP-systemet är för generöst uppbyggt. Det innebär alltså att den nödvändiga korrigering som skall ske framöver kommer att drabba pensionerna. Jag kan möjligen tolka Daniel Tarschys inlägg så att det skall ske på avgiftssidan. Han uppgav nämligen att det är med avgifter som de löpande pensionsutbetalningarna skall täckas. Så kan man också göra, men det kräver att vi årligen tar ut en eller två tusenlappar extra av varje löntagare för att ersätta den uteblivna förbättringen av avkastningen. Visst kan det ibland vara nödvändigt och bra att göra sådana insatser, men i detta fall tycker jag att det är totalt onödigt, eftersom vi kan uppnå samma effekt på annat sätt, nämligen genom att ge ATP-pengarna samma möjlighet att förränta sig som alla andra placerare redan har givits. Det handlar om en effektivare kapitalmarknad. Jag är övertygad om att en sådan -- AP-fonden utgör ungefär 30 % av den svenska kapitalmarknaden -- bidrar till en bättre fungerande ekonomi och därmed en högre tillväxt. Det föreliggande förslaget, om det genomförs, kommer att förstärka det framtida pensionssystemet. Låt mig till sist upprepa min fråga, en fråga som vi får anledning att återkomma till i andra sammanhang: Är ni beredda att ställa upp på att AP-fondens pengar uteslutande används för att trygga ATP nu och i framtiden?

Fru talman! Görel Thurdin har frågat mig om jag är beredd att medverka till ett sänkt skattetryck och förbättrat fördelningspolitiskt utfall för skattomläggningen genom att differentiera mervärdeskatten och därmed sänka skatten på mat, boende och persontransporter. Skattereformen är en av de mest omfattande reformer som någonsin har genomförts i Sverige. Skatten på arbete och sparande har sänkts och i stället har skatten på konsumtion, energi och miljöskadliga ämnen skärpts. En rad olika studier -- bl.a. av LOs ekonomer, finansdepartementet och oberoende forskare -- visar tvärtemot vad Görel Thurdin hävdar att skattereformen har en god fördelningsprofil och att de flesta grupper får ett positivt utbyte av reformen. Det visar sig också i ett alltmer växande stöd för skattereformen hos allmänheten. Skattereformen medför att hushållens disponibla inkomst förbättras med i genomsnitt 2 %. Den underlättar för parterna på arbetsmarknaden att träffa stabiliseringsavtal med låga nominella lönelyft och förbättrar därmed möjligheterna att varaktigt bryta inflationen. Skattereformen bidrar också till en bättre tillväxt som alla grupper får utbyte av i längden. Skattereformen innebar inte bara sänkta marginalskatter. För socialdemokraterna var det en nödvändig förutsättning att inte minst genom finansieringen av skattereformen ge den en riktig fördelningsprofil. När finansieringen utformades lades stor vikt vid åtgärder som främst berörde höginkomsttagarna. Framför allt gäller det den skärpta kapitalbeskattningen. Tidigare var kapitalinkomster mycket lindrigare beskattade än arbetsinkomster. Nu har skatten på arbete sänkts och skatten på kapital höjts. Skärpningen av kapitalbeskattningen uppgår till omkring 40 miljarder kronor. Det gäller bl.a. skärpt skatt på aktievinster, höjd skatt på andra slag av reavinster och skärpt skatt på privata pensionsförsäkringar. Till detta kommer den fulla beskattningen av olika tidigare bara delvis beskattade eller helt obeskattade löneförmåner liksom en rad avdragsbegränsningar. Skattelättnaderna för ränteutgifter reduceras genom reformen till 30 %. Detta är viktigt ur fördelningspolitisk synvinkel, då det är höginkomsttagarna som i särskilt stor utsträckning undvikit skatt genom stora ränteavdrag. Görel Thurdin hävdar att ensamstående med barn, studerande och pensionärer förlorar på skattereformen. Det är fel. Ensamstående med barn får tvärtom genom skattesänkningar samt kraftigt förbättrade barn och bostadsbidrag en större ökning av köpkraften än någon annan grupp. De studerande har blivit kompenserade för de fördyringar som beror på skattereformen. År 1991 till 180 % av basbeloppet. Förbättringar av bostadsbidragen för ungdomar samt en höjning av det s.k. fribeloppet från 39 650 kr. till 48 300 kr. har ytterligare bidragit till en förbättring av de studerandes ekonomi. Eftersom skattereformen gynnar arbete får studenterna betydande fördelar då de söker sig ut i arbetslivet. I det nya skattesystemet lönar sig investeringar i utbildning betydligt bättre än tidigare. Även pensionärerna får en förbättrad ekonomi till följd av skattereformen. Totalt sett beräknas pensionärerna som kollektiv tjäna ca 4 miljarder kronor på skattereformen. Det motsvarar i genomsnitt 2 500 kr. per pensionär. De pensionärer som bara har folkpension har såväl 1990 som 1991 fått höjda pensionstillskott, samtidigt som de statliga minimigränserna för bostadstillägg har höjts. Det är viktigt att en så genomgripande reform som skattereformen utvärderas noggrant redan från första början. Därför tillsatte regeringen i juni 1990 en särskild kommitté med uppdrag att i en rad olika avseenden analysera effekterna av skattereformen. Uppdraget skall redovisas löpande genom delrapporter. En slutrapport skall redovisas i maj Om det visar sig att det finns brister i skattereformen är regeringen villig till omprövning. I några fall har justeringar redan gjorts. Exempelvis befinner sig en liten grupp pensionärer med låga inkomster i en utsatt situation. Det är dock inte till följd av skattereformen utan beror bl.a. på hyreshöjningar som går vida utöver vad som motiveras av finansieringen av skattereformen. Dessa pensionärer får nu ett särskilt stöd i form av ett extra kommunalt bostadstillägg, som betalas ut retroaktivt fr.o.m. En annan grupp pensionärer, som i det gamla skattesystemet hade skattefrihet, fick i det nya börja att betala skatt. Det gällde en del förtidspensionärer med halv eller två tredjedels förtidspension, änkor med recuderad änkepension och personer med förtida uttag av pension. För att undanröja detta problem har regeringen lagt fram förslag som ger denna grupp betydande förbättringar. När det gäller skattereformens miljöpolitiska profil vill jag peka på att regeringens förslag bl.a. innebar en kraftigt höjd beskattning av energi. Punktskatterna ersattes delvis av koldioxidskatt och svavelskatt. Vidare infördes en miljödifferentiering av skatten på oljor i syfte att stimulera användningen från miljösynpunkt bättre dieselkvaliteter. Den höjda energibeskattningen ökar intresset för olika typer av energisparande. Koldioxidskatten ger incitament att gå över till energislag med låga utsläpp av koldioxid. Svavelskatten medför övergång från högsvavliga till lågsvavliga kvaliteter av olja och andra energislag och befrämjar reningsåtgärder. I fråga om byggmomsen är det inte så att den höjda momsen på byggande och investeringsbidraget tar ut varandra. Investeringsbidraget avser endast permanentbostäder som byggs med statliga bostadslån. Även andra begränsningar finns. För övriga fastigheter skulle en reducering av mervärdeskatten innebära ett betydande inkomstbortfall. Görel Thurdin synes ha föreställningen att EG redan har fastställt regler för hur mervärdeskatten skall vara utformad. Så är icke fallet. Man har inom EG ännu inte utformat något gemensamt regelsystem för den indirekta beskattningen. Än mindre är Sverige, så länge vi ännu icke är medlemmar av EG, bundet av några EG-regler på skatteområdet. Beslut om hur mervärdeskatten skall vara utformad, och däribland huruvida den skall vara differentierad, måste vi fatta själva. Riksdagen har tidigare beslutat att mervärdeskatten skall sänkas vid nästa årsskifte. Regeringen har under senare tid övervägt hur en sådan sänkning på bästa sätt bör ske. Regeringen presenterade den 21 maj ett åtgärdspaket för att stabilisera priser och köpkraft. Åtgärderna syftar till att pressa tillbaka kostnadsökningarna och dämpa inflationen. Bland de förslag som presenterades ingår en större sänkning av mervärdeskatten på livsmedel och serveringstjänster, i stället för en mindre sänkning på alla varor och tjänster. Mervärdeskatten på livsmedel (exkl. alkohol och tobak) samt serveringstjänster föreslås sänkas från 25 % till 18 %. Det möjliggör en större prissänkning på ett viktigt område och det gynnar låg och medelinkomsttagare, pensionärer och barnfamiljer. En differentierad mervärdeskatt kräver att det område som skall omfattas av annan skattesats än den generella kan definieras på ett enkelt och entydigt sätt. Även om man når långt i detta avseende torde det uppstå vissa avgränsningsproblem. Komplexiteten i skattesystemet ökar och det blir ett visst merarbete för skattemyndigheterna och de skattskyldiga. Bl.a. måste kontrollresurser tas i anspråk för att se till att skatt redovisas enligt rätt skattesats. Det är därför angeläget att så långt möjligt försöka bibehålla ett enhetligt och generellt skattesystem och se till att de undantag från enhetligheten som görs är så få och så entydigt definierade som möjligt. Det är också väsentligt att inte företa ofinansierade skattesänkningar som försvagar statsfinanserna. Ett genomförande av centerpartiets förslag skulle leda till en kraftig försvagning av statsfinanserna och därmed äventyra balansen i den svenska ekonomin. Detta skulle i sin tur leda till stigande räntor, högre inflation och en försämrad bytesbalans. Ytterst skulle därmed också välfärden och sysselsättningen hotas.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Den nu genomförda skatteomläggningen med sänkta marginalskatter var enligt min och centerpartiets uppfattning nödvändig. Centern ställde emellertid redan under utredningstiden kravet att låginkomsttagare inte skulle betala höginkomsttagarnas skattesänkningar. Även för fackföreningsrörelsen var detta ett viktigt kriterium för skatteomläggningen. En total utvärdering är ännu inte möjlig att göra. En särskild kommitté är tillsatt för att analysera effekterna av skatteomläggningen. Mot den bakgrunden är det inte trovärdigt att som statsrådet redovisa preciserade uppgifter om fördelningsutfallet. Själv har jag i min interpellation framhållit att flertalet utredningar tyder på att omläggningen fått ett snedvridet fördelningspolitiskt utfall till nackdel för dem med lägre inkomster. Verkligheten har sedermera dessutom visat att så är fallet. Framför allt ensamstående med barn, studerande samt pensionärer utan eller med låg ATP är grupper som av de fördelningspolitiska utredningarna utpekas som ''förlorare''. LOs utredning, som statsrådet åberopar, visar tvärtom att personer med bruttoinkomster under 100 000 kr. får en köpkraftsförstärkning. I inkomstskiktet upp till 100 000 kr. ligger drygt 1,2 miljoner personer eller ca 28 % av alla inkomsttagare. Regeringen har dessutom, som Erik Åsbrink också medgav, redan tvingats korrigera skatteomläggningen på flera punkter på grund av dess fördelningspolitiska utfall. Det gäller bl.a. höjda kommunala bostadstillägg, sedan tusentals pensionärer tvingats söka socialbidrag. Bidragsberoendet har över lag ökat kraftigt efter skatteomläggningen. Regeringsföreträdare har vid flera tillfällen skyllt det fördelningspolitiska utfallet, till följd av bl.a. hyreshöjningarna, på andra faktorer än skatteomläggningen. Jag måste säga att jag finner detta svagt. Ni borde erkänna de beslut ni fattat och stå för dem. Fakta talar för sig själva. SPK har t.ex. visat att hyrorna steg med 23,7 % i februari i år. Två tredjedelar av denna höjning härrör enligt SPK från skatteomläggningens effekter. Stockholms stad har i sin sociala korttidsstatistik visat att i februari ökade även antalet bidragshushåll med otillräcklig inkomst av heltidsarbete. Jämfört med december i fjol har de mer än fördubblats i antal. Detta kan naturligtvis inte hänföras till ökad arbetslöshet, utan ökningen inföll samtidigt som hyrorna höjdes med i genomsnitt över 20 % i Stockholm. Ett par goda vänner berättade för mig att deras gamla mor utan ATP fått hyran höjd med 500 Skattereformen är på sina håll obönhörlig. Jag välkomnar dock statsrådets besked att regeringen är villig till omprövning om det visar sig att det finns brister i skatteomläggningen. Jag tolkar statsrådet så att han avser ytterligare omprövning. En sådan omprövning fick vi bevittna i tisdags då regeringen omprövade sitt motstånd mot sänkt matmoms. Vi välkomnar också detta, även om förslaget borde lagts fram tidigare och sänkningen enligt vår uppfattning borde varit större. Differentierad moms med sänkt skatt på mat är ett bra fördelningspolitiskt komplement till skatteomläggningen. I och med att förslaget lades fram så sent på riksdagsåret och någon proposition inte, enligt besked från statsministern i går, skall läggas fram före valet, framstår förslaget i hög grad som taktik och valfläsk. Biträdande finansministern själv har ju tidigare inte varit någon vän av sänkt matmoms. Det uppstår mot denna bakgrund tvivel om ni socialdemokrater verkligen menar allvar med förslaget. I allt väsentligt delar jag den syn på ett enhetligt och generellt skattesystem som statsrådet förespråkade. Det är emellertid på områden som berör nödvändig konsumtion -- mat, boende och persontransporter -- där det enligt vår uppfattning är skäligt att ha en lägre skattesats. Det betyder mest för låginkomsttagare eftersom de lägger en större andel av sin disponibla inkomst på sådan konsumtion. Att avskaffa momsen på kollektivtrafik är också en angelägenhet ur miljösynpunkt. Sänkt moms på nödvändig konsumtion ger dock ett bättre utfall för barnfamiljerna än en generell sänkning av momsen. Det har beräkningar visat. Dessutom minskar bidragsberoendet och rundgången av skattemedel. Det ger utrymme för sänkt skattetryck, som Erik Åsbrink så varmt talat för. Med sänkt moms på nödvändig konsumtion når man också ut till alla låginkomsttagare. Träffsäkerheten därvidlag är bättre med skattesänkning än med bidrag. Jag är väl medveten om att EG ännu inte bestämt hur man skall ha det med harmoniseringen av momsen. Oavsett medlemskap eller inte kommer dock Sverige att bli tvunget att av marknadsskäl anpassa mervärdeskatten i EGs riktning. EGs förslag innebär differentierad moms med sänkt skatt på nödvändig konsumtion. Däremot har inga förslag framlagts om sänkt generell moms. Centern har noggrant bearbetat matmomsfrågan. Vi har lagt fram ett komplett förlag, inkluderande lagförslag. Centerns förslag är så utformat att eventuella gränsdragningsproblem minimeras. Centerns samtliga förslag är också, tvärtemot vad Åsbrink påstod, fullt finansierade. Om regeringen studerar detta förslag kommer det att gå fortare med skrivande av lagrådsremiss och proposition. Det enklaste vore om ni i finansutskottet redan nu ställde er bakom vårt förslag. Då gynnas inte heller godis och coca-cola, som någon skrev.

Herr talman! Jag håller med Görel Thurdin på en punkt, nämligen att det är nödvändigt att sänka skattetrycket. Det är konstigt att Erik Åsbrink inte sade ett enda ord om detta i sitt långa interpellationssvar. Enligt min uppfattning är det en alldeles nödvändig följd av den viktiga skattereformen att man målmedvetet tar sig an arbetet med att sänka skatterna i Sverige. Jag förstår dock att Erik Åsbrink inte tycker att det är så viktigt. Med utgångspunkt i att det är huvuduppgiften att sänka skatterna totalt sett är det konstigt att Görel Thurdins enda konkreta förslag är att omfördela skatterna. Hon vill ha mindre skatt på mat och diverse andra ting och mer skatt på en mängd andra saker. Till förespråkarna för denna omfördelning har nu också Erik Åsbrink sällat sig. Själv tycker jag det är oerhört mycket bättre att få sänkt skatt på alla varor och tjänster -- mat, boende, resor, kläder och en mängd andra ting som vi behöver. Erik Åsbrinks svar i dag innehåller en lång utläggning om skattereformens fördelningspolitiska effekter. Jag håller med honom om att dessa är bra. Skattereformen är utformad med stor hänsyn tagen just till de fördelningspolitiska effekterna. Men, fru talman, sedan kommer det märkliga. Erik Åsbrink påstår i slutet av sitt svar att en sänkning av momsen på livsmedel och serveringstjänster i kombination med en höjning av momsen på allting annat ''gynnar lågoch medelinkomsttagare, pensionärer och barnfamiljer''. Erik Åsbrink har under lång tid varit en intensiv och -- får jag säga -- duktig agitator för precis motsatt uppfattning, nämligen samma moms på allting. Jag skall be att få referera några av hans uttalanden. I skattepropositionen från mars månad 1990 står det så här: ''KIS har låtit utföra en undersökning av de fördelningspolitiska effekterna av en lägre mervärdeskatt på livsmedel. Resultatet av denna undersökning ger vid handen att en differentiering av mervärdeskatten inte är ett effektivt fördelningspolitiskt instrument. Jag delar denna uppfattning.'' När skattepropositionen debatterades i riksdagen i juni 1990 sade Erik Åsbrink till Görel Thurdin: ''Erkänn vad som nu är bevisat bortom varje skymt av tvivel, att höjda barnbidrag är en mycket bättre fördelningspolitik än subventionerat ätande. Det finns bara en grupp som skulle tjäna på lägre matmoms, och det är landets matproducenter. Om det är dessa som ni vill gynna -- och den tanken är väl inte alldeles främmande -- säg då det öppet. Låtsas inte som om det är barnfamiljerna eller låginkomsttagarna som ni hjälper.'' Till Lars Bäckström, som också deltog i debatten i samma fråga, sade Erik Åsbrink så här: ''Jag måste säga att jag har svårt att förstå det envetna hävdandet att matmomsen skall sänkas. De fördelningspolitiska studier som har gjorts, och det är flera, visar alldeles tydligt att det inte finns några positiva fördelningseffekter. Förslaget gynnar inte barnfamiljer, och det gynnar inte låginkomsttagare. Den enda kvarvarande rimliga förklaringen är något slags allmän populism.'' -- Det är ett citat av vad statsrådet Åsbrink sade i juni 1990. Jag har mot den bakgrunden en enda fråga till statsrådet Åsbrink: Var är de nya studier, de nya fakta, det nya material, som motiverar regeringens och Erik Åsbrinks helomvändning? Vilka nya skäl vill Erik Åsbrink åberopa för att ändra en grundläggande princip i skattereformen? Kan det vara så att Erik Åsbrink anser att svenska folket äter för litet, att man måste sänka skatten på mat så att det lönar sig att äta mer och höja skatten på leksaker och böcker därför att svenska barn leker för mycket och läser för mycket? Kan det vara så att Erik Åsbrink anser att svenska folket äter för litet bakelser och borstar tänderna för mycket? Det skulle kunna vara ett skäl att sänka skatten på bakelser och höja skatten på tandkräm, vilket är vad han nu föreslår. Anser Erik Åsbrink att skattereglerna här i landet är för enkla, så att vi måste göra dem mer komplicerade och lätta att fuska med, att byråkratin är för liten och att det skall löna sig bättre att fuska? Anser Erik Åsbrink att det av fördelningspolitiska skäl är önskvärt att särskilt stödja höginkomsttagarnas inköp av oxfilé och rysk kaviar på bekostnad av låginkomsttagarnas köp av hushållspapper, tvättmedel och tvål? Anser Erik Åsbrink att matproducenterna blivit så missgynnade att det är önskvärt med ett särskilt stöd till dem, på bekostnad av t.ex. teko-företagen och deras försäljning av kläder? Jag skulle vilja ha ett svar från Erik Åsbrink på frågan: Vilka skäl motiverar denna helomvändning och dessa avsteg från en av skattereformens viktigaste principer?

Fru talman! Anne Wibble gav Erik Åsbrink så många bra frågor att jag skulle kunna hålla tyst, men eftersom jag har haft anledning att begrunda de här frågorna litet grand från barnfamiljernas synpunkt och mot bakgrund av de frågor som vi har att handlägga i socialutskottet vill jag ändå fortsätta den här utfrågningen något. Det finns sedan gammalt klara undersökningsresultat om vad man bör göra för att bistå barnfamiljerna. Man har noga jämfört sänkt moms på maten med höjda barnbidrag och funnit att det är en mycket mer effektiv metod att höja barnbidragen, om man vill hjälpa barnfamiljena. Det är alltså inte barnfamiljerna som regeringen är ute efter att hjälpa. Jag ställer mig då frågan: Vem, mer exakt, är det då som regeringen vill hjälpa med det här förslaget? Är det livsmedelsproducenterna? Det är den misstanke som man får av det som Anne Wibble läste upp. Är det mellanleden inom handeln? Är det de som är speciellt illa ute och som behöver detta stöd från regeringens sida? Vem, mer exakt, är det som skall hjälpas genom det här förslaget? Det innebär, som Anne Wibble sade, att vi sänker momsen på hummer, rysk kaviar och oxfilé. Det innebär att vi höjer momsen på barnkläder, blöjor, resor och alla möjliga saker som människor efterfrågar. Det har gjorts många undersökningar -- av sparbankernas konsulenter och andra -- där man försökt ta reda på hur det här slår för enskilda hushåll. Såvitt jag har kunnat förstå av de undersökningarna innebär den här förändringen inte någon nettovinst för några hushåll. Jag skulle gärna vilja fråga: Vilka hushåll är det som kommer att göra stora vinster genom det förslag som regeringen vill framlägga? Vi hör från regeringens sida att en differentiering av momsen i själva verket inte är någonting nytt; vi har redan differentierad moms. Då frågar sig vän av ordning: Om regeringen vill genomföra den här förändringen, varför framläggs då inte förslaget nu? Då säger man att det är så nytt att det först måste gå till lagrådet. Hur kommer det sig att den omgången behövs, när vi redan har differentierad moms? Det är klart att vi inte längtar efter ett förslag av den här typen från regeringens sida. Vad vi däremot längtar efter är att få en förklaring till hur det kommer sig att socialdemokraterna även på denna punkt har övergivit gamla ståndpunkter. Det är uppenbarligen så att väljarna vill ha någonting nytt i år -- det framgår av alla opinionsmätningar. Socialdemokraternas svar på det behovet tycks vara att man förnyar sitt förråd av ståndpunkter på alla områden. Jag kan på rak arm inte komma ihåg något område där socialdemokraterna har kvar sina ståndpunkter från förra valet. Det skulle möjligen vara när det gäller föräldraförsäkringen, som återigen skall förlängas som man lovade sist, när det gäller barnomsorgen, som skall byggas ut som man lovade sist, och när det gäller semestern som, antar jag, återigen skall förlängas. Men på alla andra områden har socialdemokraterna såvitt jag kan förstå förnyat sitt förråd av ståndpunkter. Erik Åsbrink har gjort det särskilt grundligt. Så sent som i våras argumenterade han kraftigt emot det som han nu föreslår.

Fru talman! Jag har all respekt för det. Men interpellanten ställde ju frågor om fördelningseffekterna av skatteomläggningen i dess helhet. Interpellantens fråga var ju vidare. Sedan har andra debattörer snävat in debatten.

Det är där problemet ligger. De åtgärder jag har tagit upp skulle kunna ändra på den saken. Så till en annan sak. När man nu har gjort en positiv omsvängning är det en sak som oroar mig. Socialdemokraterna har länge så att säga spelat defensivt eller spelat på högersidan, på högeryttern, för att använda en fotbollsterm. Nu byter man fot och gör en dribbling på vänsteryttern. Det är jättebra. Men gör då inte en dribbling för mycket i regeringen! Schackra inte med propositionen! Då kommer väljarna att bli oerhört misstrogna. Är det här en seriös omsvängning som innebär att man har gjort nya överväganden, skall man naturligtvis så skyndsamt som möjligt lägga fram en proposition. Men i stället säger man: Vi får se. Först ett par veckors och upp emot en månads beredning, sedan ett par månader i lagrådet, och sedan är det ju en hektisk valrörelse, och då hinner vi inte med det. Och den kan leda till att vi får en ny regering. Då kommer ju aldrig någon proposition att läggas fram. Då försvinner det här gyllene tillfället att finansiera sänkt moms på livsmedel. Då sänks momsen över lag automatiskt den 1 januari. Om ni skulle förlora regeringsmakten och vill återkomma under motionstiden har det här utrymmet gått förlorat. Om man skall få till stånd en sänkt moms på livsmedel är det alltså av oungänglig vikt att lägga fram en proposition som kan behandlas av tillträdande höstriksdag. Gör man inte det uppstår misstanken att det ingår i ett valtaktiskt spel. Jag vill inte tro det, men man kan enkelt undanröja den farhågan genom att lägga fram propositionen så skyndsamt som möjligt, helst sedan den 1 september, allra senast så att den ligger på bordet när höstriksdagen samlas. Gör man inte det uppstår denna misstanke, och det vore allvarligt. Så till den andra debattpunkten -- vem förslaget gynnar. KIS sade: ''Beräkningarna av en finansierad mervärdeskattesänkning på mat visar med avseende på omfördelning mellan olika inkomstlägen på en omfördelning från höginkomsttagare till låginkomsttagare.'' Det var den slutsats som KIS drog. Det var också så att man i KIS -- i första delbetänkandet, s. 267 -- visade att decil 10, alltså de som har de högsta inkomsterna, skulle förlora uppemot 1 000 kr. på en finansierad mervärdeskattesänkning. Det skall erkännas att en viktig del av omfördelningen sker på finansieringssidan. Sedan sade man i KIS att den positiva effekten var mer marginell. Jag anser att den inte var marginell. KIS beräkningar sade att den var 300--600 kr. Jag tror att den är vida större. Men vi kan inte ta bort det faktum att det har en omfördelande effekt. Sedan till barnfamiljerna. Visst är det enklast att höja barnbidragen, om det enbart är fråga om att hjälpa barnfamiljerna. Men det är underligt att man från de borgerligas sida här vill öka transfereringarna. Här är deras budskap: Sänk inte skatten, öka transfereringarna i stället! Här har man den ståndpunkten, men när det gäller alla andra frågor har man ståndpunkten att transfereringarna skall hållas nere. Det är bara på den här punkten som man hyser uppfattningen att transfereringar är bra. Det är en mycket märklig ståndpunkt man har. Sedan en annan sak. Det är inte bara barnfamiljer som är låginkomsttagare. Man talar ofta om den nya individualismen. Den yttersta nya individualismen är enpersonshushållet. Det finns många enpersonshushåll i detta land som också är låginkomsttagare. Även de ensamstående har rätt att få del av samhällets goda om de är låginkomsttagare. Glöm inte den gruppen hushåll, som är väldigt viktig! Slutligen: Det här är ett gyllene tillfälle att sänka momsen på maten. Om man sänker momsen med 1,5 % generellt lär det inte leda till några prissänkningar alls. Om en vara kostar 19:90 lär inte handlaren gå ut i butiken och märka om den till 19:70. Därför stämmer inte jämförelserna. Sänker man momsen generellt blir det ingen prissänkning. Sänker man momsen på mat får man en prissänkning.

Fru talman! Vi har nu ännu ett skolexempel på hur man argumenterar när man gör en helomvändning i förhållande till en tidigare intagen ståndpunkt. Det kommer säkerligen någon doktorsavhandling om detta: hur socialdemokraterna argumenterade när man var emot EG och hur man argumenterar nu när man är för EG, hur man argumenterade när man var emot en sänkning av höga marginalskatter och hur man argumenterade när man ändrat uppfattning och insett att man måste göra tvärtom. Nu har man gjort en helomvändning när det gäller frågan om en differentierad mervärdeskatt. Fördelen med dessa debatter och protokoll från dem, som vi har här i riksdagen, är att man med hjälp av dem och med pressens hjälp kommer att kunna lägga intill varandra argumenteringen för och argumenteringen emot. Det är naturligtvis lärorikt -- vi kan väl vänta upprepningar av detta. När jag lyssnade på svaret av Erik Åsbrink hajade jag till ett par gånger. Det har även föregående talare gjort. Det sägs redan inledningsvis i svaret att skatten på arbete och sparande har sänkts. Men skatten på mindre sparande har ju höjts i och med att schablonavdraget har tagits bort. Personer med låga sparbelopp får ju betala 30 % på avkastningen över 100 kr., och det drabbar särskilt just pensionärer, som ligger med låga sparbelopp i banksparande eller rent penningsparande. De drabbas till att börja med också av mervärdeskatten genom att den höjer priserna, men sedan justeras ju basbeloppet, så att där kompenseras de. Därför bör man inte överbetona fördelen för pensionärerna med en differentierad mervärdeskatt -- Erik Åsbrink räknade ju upp alla som tjänar på en differentierad mervärdeskatt. Fördelen för pensionärerna är kortvarig -- där justeras basbeloppet med hänsyn till den sänkta prisnivån. Redan i sitt svar är Erik Åsbrink inkonsekvent. Han säger att skatten på sparande har sänkts, men på nästa sida i svaret säger han att skatten på kapital har höjts. Men kapital är väl sparande, eller hur? miljarder kronor. Det är väl inget uppmuntrande av sparandet! Där tycker jag att Erik Åsbrink är väldigt inkonsekvent. Vi har andra argument för sänkningen. Jag skall dock inte gå in på dem, eftersom de har refererats mycket bra och det har ställts utmärkta frågor av Anne Wibble. Jag kan dock erinra om att majoriteten i skatteutskottet, när det gäller principer om en enhetlig beskattning av olika slag av konsumtion, vidhåller sin uppfattning att man inte bör slopa eller differentiera momsen på livsmedel. Förslag som återkommer beträffande sådana åtgärder kan ses som en reaktion mot effekten av slopade subventioner på baslivsmedel och önskemål om att uppnå en bättre standard för barnfamiljer och låginkomsttagare. Utskottet anser nu liksom tidigare att syftet med dessa yrkanden kan tillgodoses på andra sätt som är enklare att administrera och effektivare från fördelningssynpunkt. Åsbrink om ni har varit mycket splittrade i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Ni har haft överläggning efter överläggning, och ni har haft besök av statssekreterare från finansdepartementet. Varje utskottssammanträde har föregåtts av ett sådant besök. Det har varit utdragna diskussioner, och ni måste väl ha varit mycket splittrade i denna fråga. Nu undrar jag om Erik Åsbrink vill tala om varför han har gjort denna helomvändning. Eller skall vi behöva vänta på en bok liksom av Kjell-Olof Feldt som en framtida bästsäljare, där svaret äntligen kommer att ges på hur det eigentlich gewesen ist? I så fall är det ingen ide att vänta på svar i dag. Vi tycker att det skulle vara positivt om vi kunde få ett svar omgående beträffande denna helomvändning. Eftersom denna helomvändning har ägt rum då man har gått ifrån en principiellt intagen ståndpunkt i en fråga -- en viktig fråga tidigare -- om att man inte skall differentiera momsen, vill jag fråga Erik Åsbrink om han kan lova att det inte kommer några nya helomvändningar i principiellt viktiga frågor från socialdemokratins sida, eller om det här kommer att sättas i system.

Fru talman! I en marknadsekonomi kommer miljöfrågorna automatiskt bort. Samhället måste träda in och försvara miljön, eftersom den inte har någon röst, någon kraft eller något hot att sätta bakom sina krav. Vi har tjatat om det ganska länge. Regeringen har börjat ta hänsyn till sådana saker. Jag noterar med glädje att energibeskattningen beskrivs som miljörelaterad i statsrådet Åsbrinks interpellationssvar. Vi hade velat gå längre, men det är ett steg i rätt riktning. Vi har nu också sett att ändrade bestämmelser när det gäller vindkraftens beskattningar miljömotiverade. Det är bra. När det gäller trafiken som trots allt utgör en betydligt mera miljöförstörande sektor än energiproduktionen -- åtminstone beträffande försurningen och koldioxideffekten -- har man verkligen gått åt fel håll i flera fall. Jag kan ta beskattningen av bilförmåner som ett exempel. Det är en både fördelningspolitiskt och miljöpolitiskt dålig profil på beskattningen av förmånen av fri bil. När det gäller avdragen för resor till och från arbetet har man fått en mycket dålig miljöprofil, trots RINKS undersökningar som visar hur man skulle kunna göra. Den största besvikelsen har med mervärdeskatteinslaget att göra, nämligen introduktionen av mervärdeskatt på kollektivtrafiken. Detta slår direkt mot miljöintressena och låginkomsttagarna. Det är trots allt låginkomsttagarna som i mycket högre grad än höginkomsttagarna använder kollektivtrafik. Höginkomsttagarna har i högre grad än låginkomsttagarna möjlighet att utnyttja de förmånliga beskattningsreglerna för förmånen av fri bil. När kommer dessa trafikfrågors miljöaspekter upp i era diskussioner, statsrådet Erik Åsbrink?

Fru talman! Det har varit intressant att lyssna till dessa inlägg. Nu har nämligen det som jag befarade för en stund sedan inträffat. Det har blivit en cirkus utan like mellan tre av de fem partier som aspirerar på att utgöra underlaget i en tänkt framtida regeringskonstellation. Det har varit en riktig cirkus. Inom parentes kan jag avslöja att cirkus är helt befriad från mervärdeskatt. Dessa partier skall alltså på något sätt komma samman och bestämma sig för en gemensam skattepolitik. Jag tycker nog inte att huvudfrågan gäller hur jag skall bemöta olika argument -- det skall jag göra, det blir något slags trefrontskrig -- utan den stora och intressanta frågan är hur ni skall kunna ena er om något som ens liknar tillstymmelsen till en skattepolitik med konsistens. Jag har ett förslag, eftersom ni är så oeniga. Anlita Alf Svensson som medlare. Kds är numera anhängare av både enhetlig och differentierad mervärdeskatt. Alf Svensson kan väl slå en brygga över det svalg som skiljer er åt. I sin interpellation, vilket också upprepades i repliken, påstår Görel Thurdin att flertalet av de utredningar som har gjorts visar på negativa fördelningspolitiska effekter. Jag har här fyra utredningar, från finansdepartementet, LO ekonomerna, boverket och TCO. Det finns också en undersökning från en fristående forskargrupp. Det handlar således i själva verket om fem undersökningar som alla visar på positiva fördelningseffekter. Jag kan försäkra att det även gäller LO-ekonomernas studie. Jag har läst den, och jag har talat mycket med LO-ekonomerna, även om Anne Wibble kanske ogillar den saken. Man visar på positiva effekter. Eftersom Görel Thurdin påstår att en majoritet av utredningar visar på motsatsen måste jag få veta vilken denna stora mängd av utredningar är, som för mig är helt okända men som Görel Thurdin tydligen besitter kunskap om. Var finns de? Visa åtminstone på en undersökning som hävdar att skattereformen ger negativa fördelningseffekter. Ett annat problem som inte går att komma undan när det gäller centerns skattepolitik är den våldsamma underfinansieringen. Det fattas mer än 10 miljarder kronor för att ni skall kunna finansiera era förslag. Det är ingen konst att säga att matmomsen borde sänkas mera och att momsen borde sänkas på allt möjligt annat, men den finansiering ni har räcker inte till. Vi kan inte kasta ur oss den typen av löften. Det låter trevligt, men det har ingenting med seriös ekonomisk politik att skaffa. Till Lars Bäckström vill jag säga att jag har uppskattat våra meningsutbyten mycket, även i momsfrågan. Jag uppskattar också det inlägg som har gjorts här. Vi är dock fortfarande inte överens på en del punkter. Jag motsätter mig alla de andra förslag som fördes fram om att man på olika sätt skall ändra skattereformen. Till skillnad från Lars Bäckström hävdar jag -- återigen med stöd av studier som har gjorts -- att de som har de högsta inkomsterna förlorar på skattereformen. Det visar våra undersökningar. Det tycker jag är en viktig information i det här sammanhanget. Jag är också överens med Gösta Lyngå om att det är viktigt att man tar miljöpolitiska hänsyn i skattepolitiken. Det har gjorts i växande utsträckning. Jag hävdar att Sverige är ett föregångsland på detta område. I andra länder och även inom EG-kommissionen studerar man med stort intresse vad vi har gjort. Jag har också fått frågan om varför det har skett en helomvändning när det gäller matmomsen. Jag skall inte förneka att jag och andra har intagit en ändrad ståndpunkt i den frågan. Den viktigaste förklaringen till detta är att vi har bakom oss ett 80 tal med högre ökningar av priset på mat än av priset på nästan alla andra områden. Maten har blivit mycket dyrare i Sverige än i andra länder. Priset på mat har ökat mycket mer än priset på andra varor. Vi angriper nu detta genom en kombination av olika åtgärder. Matmomssänkningen är bara en av dessa åtgärder. Hit hör också sänkt gränsskydd, den interna avregleringen av jordbruket, ökad prispress och ökad konkurrens inom den här sektorn. Sammantaget kommer detta att leda till lägre matpriser, och det kommer de svenska konsumenterna till gagn. Det är oacceptabelt att matpriserna skall vara så höga i Sverige jämfört med andra länder. Det är förvisso ett avsteg från principen om en enhetlig mervärdeskatt. Det avsteget är dock mycket mindre än vad Anne Wibble vill göra sken av. Vi har ingen enhetlig beskattning av den privata konsumtionen i dag. Flera områden är helt och hållet undantagna från mervärdeskatt, och på andra områden finns både mervärdeskatt och punktskatter. Vi har en trappa och inte en enhetlig beskattning av den privata konsumtionen. Det är sanningen. Folkpartiet var mycket angeläget om att det skulle vara på det sättet. Det var viktigt för folkpartiet att Dagens Nyheter skulle befrias från mervärdeskatt men att tekoindustrin i Sjuhäradsbygden skulle ha full mervärdeskatt. Jag kan kasta tillbaka frågan. Vad är det för branschpolitik som folkpartiet företräder? Varför skall ett stort tidningsföretag ha gynnsammare skatteförhållanden än ett tekoföretag? Jag vill avsluta med att citera Konrad Adenauer. Jag hoppas att Lars Bäckström inte tolkar det som ett nytt tecken på högervridning. Konrad Adenauer sade nämligen följande: Jag kan väl inte rå för att jag har blivit förnuftigare över natten.

Fru talman! Tyvärr kan jag inte säga att jag känner mig förnuftigare efter att ha lyssnat till Erik Åsbrinks inlägg här. Jag fick inte något svar på någon fråga. Däremot började Erik Åsbrink med att tala om en cirkus utan like och t.o.m. om en riktig cirkus. Och det skall Erik Åsbrink säga som har cirkulerat ett helt varv när det gäller inställningen till differentierad moms i vad gäller livsmedel. Det är också ett exempel på hur man skall argumentera när man sitter mycket illa till. Då skall man beskylla motståndaren för precis det som man själv har gjort sig skyldig till, och det gäller t.ex. denna cirkus som Erik Åsbrink har satt i gång inom sitt eget parti. Nu använder Erik Åsbrink som argument att livsmedelspriserna har stigit under 1980-talet. Men det visste väl Erik Åsbrink redan den 11 juli förra året och när han har gjort senare uttalanden, eller hur? Nu kommer detta argument. Det håller inte. Erik Åsbrink säger att vi inte har en enhetlig mervärdeskatt utan att vi har en trappa. Ja visst, men nu gäller det argumenteringen. Ni har argumentera emot alla förslag som har kommit från dem som har velat ha differentierad mervärdeskatt. Ni har argumenterat på ett sådant sätt att ni har sagt att det är helt omöjligt. Ni har inte sagt att vi skall genomföra detta eftersom vi har en trappa och inte har perfekt och enhetlig mervärdeskatt. Det gäller således den argumentering ni har använt er av tidigare. Ni kommer nu med andra argument som inte har med den tidigare argumenteringen att göra -- i annat fall skulle den ha varit omöjlig från början. Jag nämnde att sparat kapital drabbas av den höga mervärdeskatten. Jag vill där göra ett tillägg. Om man t.ex. har 100 000 kr. på banken och vill använda dem till konsumtionsvaror, går 25 000 med en gång till skatt. Därför bör vi sänka momsen så snabbt som möjligt så att man inte skall få denna indirekta beskattning av sparandet. Egentligen borde nog allt monetärt sparande reduceras med 25 % i deklarationen av den totala förmögenheten, precis som när det gäller aktier då man bara tar upp 75 %. Egentligen är som sagt penningsparandet inte heller mera värt än dessa 75 % den dag det konsumeras. Där behövs verkligen en ändring. Jag vill upprepa min fråga, om Erik Åsbrink kanske nu har blivit förnuftigare över en natt. Kan vi i fortsättningen lita på att socialdemokraterna inte kommer att göra några nya sådana här helomvändningar ifrån principellt fattade ståndpunkter som man har tryckt otroligt starkt på i debatten och där man tidigare har argumenterat bort varje argument emot sin uppfattning? Det har plötsligt blivit en sådan cirkus, som just Erik Åsbrink verkligen är mästare i.
Fru talman! Erik Åsbrink citerade Konrad Adenauer som inte kunde hjälpa att han blev förnuftigare över natten. Det finns emellertid två invändningar mot detta -- dels är Erik Åsbrink ingen Konrad Adenauer, dels har han inte blivit förnuftigare över natten. Vad vi påpekar är att han har intagit en oförnuftig ståndpunkt, en ståndpunkt som han själv under många år har uppfattat som oförnuftig och som Erik Åsbrink vältaligt har argumenterat emot. Han har anfört väldigt goda argument för att denna ståndpunkt är oförnuftig. Han är inte i stånd att anföra ett enda argument för att han plötsligt skulle ha blivit förnuftig. De måtte ha hänt någonting under natten. Vad det är som har hänt kan kanske Erik Åsbrink klargöra. Det är ingen cirkus inom oppositionen på den här punkten. I stället är det en cirkus utan like inom socialdemokratin, innebärande att man har bytt ståndpunkt i, såvitt jag förstår, samtliga frågor i politiken som jag kan erinra mig. På skattepolitikens område är det i varje fall helt klart så. Kan Erik Åsbrink nämna någon enda viktig skattepolitisk ståndpunkt där socialdemokraterna i dag håller fast vid samma uppfattning som de hade för några år sedan.

Herr talman! Jag konstaterar, precis som Daniel Tarschys, att Erik Åsbrink inte har kunnat ange ett enda sakskäl till att nu slå in på en linje som innebär att man omfördelar moms från mat till annat. Det förvånar mig inte heller, eftersom det inte finns några sådana sakskäl. Däremot finns det mycket goda skäl att sänka momsen på allting, t.ex. maten, som vi i folkpartiet liberalerna tillsammans med moderaterna har föreslagit. Det finns emellertid en annan dimension när det gäller differentierad moms, en moralisk dimension. Den differentierade moms, som socialdemokraterna nu tydligen vill ha, bryter mot en viktig princip i skattereformen. Som framhållits av flera talare har Erik Åsbrink själv ofta och gärna talat sig varm för just principen om likformighet och neutralitet. Nu sviker Erik Åsbrink och regeringen denna princip. Jag tycker att han skulle ha valt att göra som Kjell-Olof Fledt gjorde när det gällde det vansinniga stoppaketet -- han skulle ha avgått. Men när han nu väljer att stanna och försvara denna nya uppfattning får han finna sig i att bli betratad som svikare. Den här svekdebatten är tydligen också en mycket känslig sak. Socialdemokraterna vill ju nu skriva om historien. Erik Åsbrink har t.o.m. med skickat ut ett pressmeddelande med innebörden att det inte är så kinkigt med några socialdemokratiska svek, eftersom det i själva verket var folkpartiet som först hoppade av. Vi har dristat oss att föreslå fortsatta lättnader i dubbelbeskattningen för företagen. Efter bara en dag insåg man tydligen att anklagelsen var alldeles för lätt att motbevisa och därför ändrades den. Nu påstår man att det är finansieringen som vi har hotat. Vi har föreslagit en skattesänkning. Hemska tanke! Det är ju något som socialdemokraterna ej skulle drömma om att föreslå. Och det är förmodligen sant. Låt mig påminna Erik Åsbrink om en proposition om infrastrukturfonden som presenterades i mitten av mars. Där plockade socialdemokraterna, helt på eget bevåg, hastigt och lustigt fram fem miljarder kronor från skattereformens finansiering. Detta var ett helt nytt påhitt. Dessa fem miljarder använder man för att täcka nya socialdemokratiska utgifter. Plöstligt fanns det ytterligare fem miljarder kronor i skatteintäkter genom att så att säga ändra benämningen på intäkterna från avskattning av företagens gamla reserver. Jag ringde om detta och var ganska upprörd, för om man räknar på detta sätt blir nämligen hela reformen överfinansierad. Erik Åsbrink har själv tidigare hårt kritiserat detta räknesätt. Men det var inte längre så kinkigt, därför att socialdemokraterna behövde pengar för att kunna täcka nya utgifter. När socialdemokraterna ändrar teknik och ändrar finansieringen, så att det med ett penndrag blir en ökning med fem miljarder kronor spelar det ingen roll. Men när folkpartiet föreslår en fortsatt komplettering är det ett brott. Det är så man kan ta sig för pannan. Det rör sig inte om några grundläggande principer. Differentierad moms är en princip. Erik Åsbrink har själv kallat det för en grundbult i skattereformen. Det är inte bara så att socialdemokraterna sviker dessa grundläggande principer. De försöker också att skylla ifrån sig. Jag tycker att det är ynkligt.

Herr talman! Jag kan hålla med Anne Wibble om att skattereformen har lett till höjt skattetryck, det är faktiskt vad den har gjort. Denna form av finansiering på mervärdeskattesidan bidrar till ett förhöjt skattetryck genom att kostnadsnivån drivs upp. Påståendet att det skulle vara en bättre fördelningspolitik att generellt skänka mervärdeskatten än att sänka momsen på mat och boende finner jag märkligt. Kostnaderna för mat och boende utgör ju den största posten i låginkomsttagarens hushållsbudget. Vad Anne Wibble indirekt påstår är att vi tydligen köper för litet bilar och videoapparater och att vi därför inte skall gynna inkomsttagare med sänkt matmoms. Detta tycker jag är en cynisk aspekt på skatteomläggningen. Nu var det egentligen en debatt med Erik Åsbrink vi skulle föra. Hans inälgg visar att vår oro är befogad. Det visar sig nu att de förslag som ni har sagt att ni skall lägga fram inte kommer att läggas fram före valet, och det är ju så ni håller på numera i politiken. Ni kommer inte före valet att visa att ni står för de löften som ni har avgett i dag. Ni skyller på lagtekniska problem. Det är bara undanflykter. Ni kan mycket väl lägga fram en proposition före valet just för att visa att ni står för era löften. Annars kommer det att betraktas som ren valtaktik. Från centerpartiets sida har vi haft en viss filosofi när det gäller skatteomläggningen. Filosofin har gått ut på att folk skall klara sig på sin lön och att man inte skall tvingas till ökat bidragsberoende. Enligt Sören Wibe leder ökat bidragsberoende till höjt skattetryck. Höjt skattetryck leder i sin tur till välfärdsförluster. Båda sakerna bidrar alltså till välfärdsförluster. Det är därför som vi har den inriktning på skattereformen som vi har. Moderaterna har nu släppt sina krav på sänkt mervärdeskatt på turistnäringen. De har alltså frångått principen differentiering av mervärdeskatt. Jag konstaterar att Erik Åsbrink säger att skatteomläggningen gynnar tillväxten. Ja, turistnäringen har avgjort fått sin tillväxt fullständigt beskuren, utvecklingen är katastrofal, hela bygder kommer att slås ut och det räcker inte ens med en sänkning av restaurangmomsen. Turistnäringen är en av världens största näringar, och dessutom växer den snabbast. Då skall vi enbart sitta här och titta på hur miljarder rullar ut ur landet men ej in i landet. Bygder ödeläggs och eventuellt måste vi stödja dem med litet investerings och utvecklingsbidrag. Jag tycker det är skamligt och det här har med fördelningspolitik att göra. Det står i SINS utredning att låginkomsttagare förlorar mest på just momsen som gäller resenäringarna. Nu får ni göra något!
Herr talman! Jag hälsar Erik Åsbrinks förnuftshöjning med största glädje och hopp för framtiden. Det är naturligtvis oerhört förnuftigt att instämma i vårt påstående att miljöaspekterna skall vara viktiga när det gäller beskattningsprofilen. Själv känner jag mig också mycket förnuftig i och med att jag fick detta instämmande. Tänk om vi nu skulle använda våra gemensamma förnuftiga utgångspunkter till att också dra förnuftiga konklusioner, t.ex. att ta bort momsen på kollektivtrafik. Det vore väl väldigt bra. Trots allt infördes den momsen vid en tidpunkt när en av oss var mindre förnuftig på den punkten. Vi har chans att reparera skadan nu när förnuftsnivån har stigit.

Herr talman! Även jag uppskattade debatten med Erik Åsbrink. Han efterlyste exempel på någon utredning som visade de felaktiga fördelningseffekterna. I propositionen, i lagrådsremissen, finns det uppgifter som säger att den näst högsta inkomstgruppen, decil 9, tjänar 3,7 % och medelninkomstgruppen, decil 5, tjänar 2,1 %. Den näst högsta inkomstgruppen tjänar alltså mer än medelinkomstgruppen. Det är visserligen sant att de två högsta hundradelarna förlorar statistiskt, men enligt undersökningen kan detta bero på fel i HINK-materialet. Det rör sig om några extrema spekulanter, men alla andra höginkomsttagare vinner. Detta står alltså i propositionen. Det har talats om cirkus, och det är verkligen en cirkus som pågår här. Vi i vänsterpartiet deltar inte i denna cirkus. Vi har i över 20 år följt en rak linje, så vi kan titta på cirkusskådespelet. Det är sant att socialdemokraterna har ändrat uppfattning, men det kan också bero på att man har insett att det här är ett gyllene tillfälle att pressa ned inflationen. Om man sänker momsen generellt, blir det inte någon prissänkning, men om man sänker momsen på livsmedel, då blir det en prissänkning som pressar ned inflationen. Jag tror att detta är den yttersta orsaken till omsvängningen. Cirkusen på annat håll är ju ganska fantastisk. Från den borgerliga sidan säger man nej till transfereringar och ja till skattesänkningar, men inte när det gäller matmoms. Då är transfereringar bättre. Man säger att vi skall anpassa oss till den gemensamma EG-marknaden på alla håll och kanter, utom när det gäller livsmedel, där momsen skall vara generell. Av EGs tolv stater är det bara en som har generell moms. De övriga staterna har reducerad moms på livsmedel. Visst är cirkusen på den borgerliga sidan påtaglig. Moderaterna säger nej till sänkt matmoms. Men de vill gärna sänka momsen för hotell och restaurangnäringen. Där passar det med differentierad moms. Det är alltså ett mycket egenartat skådespel som pågår. Man vill gärna ha breddad och enhetlig moms, men man vill inte ha någon moms på finansiella tjänster. Stopp och belägg, det säger folkpartiet nej till. Enhetligheten haltar således. Ett normalt hushåll lägger ut lika mycket av sina totala utgifter på indirekta skatter som ett höginkomsttagarhushåll. Det är sant, men beträffande matmoms lägger höginkomsttagarna ut hälften så mycket av sina totala utgifter jämfört med en medelinkomstfamilj. Det är där som det skiljer i inkomstfördelningen, och det är en väsentlig skillnad. Om momsen på mat sänks, får hushållen mer pengar att själva disponera. De kan välja om de vill lägga pengarna på en billig eller dyr skjorta och om man vill lägga de extrapengar som man får över på grund av den billiga maten på en dyr eller en billig video. Man får en ökad frihetsgrad i hushållet, när man inte behöver lägga alla sina pengar på mat. Varför är ni emot en ökad frihet för hushållen i det här fallet, när ni säger att ni förespråkar en ökad frihet i alla andra fall?
Herr talman! Jag vill först till Görel Thurdin säga att skattereformen inte leder till ett högt skattetryck, att den skulle vara överfinansierad. I själva verket sänks skattetrycket i Sverige från 56 % 1990 till 53 % 1992. Den utveckling som vi ser innebär alltså raka motsatsen. Hugo Hegeland talar återigen om helomvändningar och undrar om det blir flera sådana och om jag kommer att bli ännu förnuftigare. Jag hoppas att jag kommer att bli ännu förnuftigare i framtiden. Daniel Tarschys meddelade att jag inte är Konrad Adenauer. Jag instämmer i detta, och jag är tacksam för att det är på det sättet. Nu anklagas vi för att ha omprövat våra ståndpunkter i vissa frågor, någonting som tydligen anses vara väldigt negativt. Ni går nog litet för långt när ni säger att vi har omprövat våra ståndpunkter i alla frågor, för det gäller bara en del frågor. Jag tycker inte att det är någonting att skämmas över. Det är bra att vi är beredda att anpassa instrumenten i den ekonomiska politiken och på andra områden efter en förändrad omvärld. Det är behjärtansvärt och positivt. Vi vill inte vara ett betongparti, utan vi vill vara förnyare. Om ni tycker att det är fel, får ni ställa er på betongsocklarna och slåss för evigt oföränderliga ståndpunkter. Anne Wibble sade att vi inte sänker momsen, utan att det bara är fråga om en omfördelning. Det är intressant. Vid nästa års skifte kommer mervärdeskatten att sänkas med 9 miljarder kronor. Momsen kommer inte att höjas på en enda vara. Detta var inte heller en del av skattereformen, utan en separat uppgörelse som vi träffade. Vi var överens om att mervärdeskatten skulle sänkas vid kommande årsskifte, och så kommer också att ske. Men efter ytterligare prövning har vi en annan uppfattning om hur denna sänkning skall ske. Vi vill koncentrera sänkningen på ett viktigt område för att få en märkbar effekt, inte smeta ut den över hela fältet, för då blir det inga eller mycket obetydliga prissänkningar. Det är riktigt att skillnaderna fördelningsmässigt är mycket små mellan dessa två alternativ -- jag har inte påstått någonting annat. Det handlar om några hundralappar i vinst för låg och medelinkomsttagare, för barnfamiljer och pensionärer. Det är inga stora förbättringar, men det är dock en förbättring. När vi stod inför valmöjligheten, tyckte jag att det var bra att vi kunde välja detta alternativ. Det är sant att höjda barnbidrag är ett effektivare sätt att stödja barnfamiljerna. Jag vidhåller den uppfattningen. Det förhåller sig så. Men det är inte någon som har fört fram detta alternativ, så det är inte aktuellt. Vi diskuterar två alternativa sätt att sänka momsen. Barnbidraget kommer ändå att höjas nästa år. Det höjdes mycket kraftigt 1990 och höjs med ytterligare en tusenlapp 1992. Det är den största höjningen någonsin av barnbidragen, och det är en hjälp som vi ger till barnfamiljerna. Anne Wibble använde sig av mycket starka ord. Inte bara på senare tid, utan också då och då tidigare har jag fått finna mig i att bli utsatt för våldsamma attacker och personangrepp. Jag har i allmänhet avstått ifrån att gå in i svaromål, men nu tror jag att det är dags att göra det. Folkpartiet har redan tidigare tagit sig vissa friheter när det gäller skattereformen. Förra hösten, när vi inte i tid fick fram ett tillräckligt bra förslag om arbetsgivaravgifter på pensionsutfästelser, hoppade folkpartiet av den nödvändiga finansieringen. Vi fick då ensamma klara den uppgiften på annat sätt. Det fanns inga betänkligheter att beröva oss flera miljarder i finansiering. Men vi gjorde ingen stor affär av detta, och jag vill inte göra det nu heller. Däremot har jag anledning att reagera emot -- och jag ångrar att jag inte sade ifrån tidigare -- moderaternas och folkpartiets högerallians. De slöt en skattepolitisk pakt och kom överens om att ändra skatterna med tiotals miljarder kronor utan någon tillstymmelse till försök att informera eller konsultera oss. I uppgörelsen ingår stora lättnader i kapitalbeskattning, något som går stick i stäv mot intentionerna i skattereformen om lika behandling av arbete och kapital. Framför allt på en punkt -- den som Anne Wibble har mage att kalla fortsatt komplettering -- handlar det om en åtgärd som på ett flagrant sätt står i strid med skattereformen, nämligen att slopa dubbelbeskattningen av aktieutdelningar. Detta var en omistlig del av skattereformen, och det var vi överens om i utredningarna och i den slutliga uppgörelsen. Nu hoppar ni ensidigt av. Ni har inte tagit några kontakter och inte lämnat någon information. Det handlar om över 3 miljarder kronor och det är inte fråga om någon liten åtgärd. Det är ett stort ingrepp som går stick i stäv mot skattereformen. Jag ångrar att jag inte sade ifrån omedelbart -- jag medger att det var ett misstag. Men detta förtjänar att påpekas, och att det skedde innan momsdebatten drog i gång. Det finns ingen anledning att jag skall finna mig i den här typen av personangrepp och anklagelser med tanke på vad Anne Wibble och folkpartiet tidigare har åstadkommit inom skatteområdet. Slutligen vill jag säga att frågan om matmomsen är av den karaktären att den måste gå till lagrådet. Detta är ingen liten och enkel förändring. Det krävs ett fortsatt arbete, och det är alldeles nödvändigt att gå via lagrådet. Vi kommer att följa de regler som gäller på detta område. Därefter lägger vi fram en proposition. Om olyckan skulle vara framme och dessa tre, fyra, fem partier som säger sig vilja bilda regering, får bilda regering i höst blir det deras sak att klara ut den här frågan. Vi kommer att lägga fram en proposition om vi får chansen. Om olyckan är framme och det inte blir aktuellt med en proposition, avger vi i stället en motion med samma innehåll. Sedan får riksdagen ta ställning till den frågan.

Herr talman! Det var kolossalt vad Erik Åsbrink är upprörd över att folkpartiet vill sänka skattetrycket i landet. Jag trodde att även socialdemokraterna önskade sänka skattetrycket. Jag har läst i flera finansplaner och hört i flera uttalanden från statsråd att man bör sänka skattetrycket till 50 %. Jag antar att det innebär att man på ett eller annat sätt måste sänka en del enskilda skatter för att nå det målet, Erik Åsbrink. Att justera ned skattetrycket kan inte strida emot skatteöverenskommelsen. Skatteöverenskommelsen handlar om vissa principer för hur skattesystemet skall vara uppbyggt, och dessa principer har folkpartiet inte haft för avsikt att gå ifrån. Det är lätt att sympatisera med Erik Åsbrink när han sjunger omprövningens lov. Jag tror också att man måste ompröva sina ståndpunkter då och då. Det finns ingen anledning att bita sig fast i alla gamla ståndpunkter bara därför att man har haft dem. Men det finns två radikalt olika metoder för att ompröva sina ståndpunkter. Den ena metoden är den rationella, att man tar del av ny information, att man undersöker utvärderingar, studier och seriösa analyser av vilka effekter politiken har på olika områden. Det är den rationella metoden att ompröva sina ståndpunkter. Den andra metoden är att studera opinionsmätningar eller att lyssna till folkets röst, som det kallas, för att höra efter vilka kortsiktiga förändringar som människor önskar. Det är väl alldeles uppenbart vilken metod socialdemokraterna har använt när de har omprövat sina sedan länge intagna ståndpunkter i den här frågan. Erik Åsbrink, vi ser det våta fingret i luften. Alla ser det våta fingret i luften.

Herr talman! Anne Wibble låter som en desinfektionsspruta när hon talar om skattereformen och enhetlig moms. Men det är faktiskt människor det handlar om och inte något teoretiskt system eller några kalkyler på papperet. Det är det som vi hela tiden har försökt tala om. Det är kanske inte heller så många av de människor som är drabbade av olika saker ute i samhället som tycker att det är roligt med cirkus här i kammaren när vi har debatter. Vi har egentligen inte levt upp till väljarnas förtroende med tanke på den utveckling som sker i alla opinionsmätningar. Men det är väl på tiden att vi gör det. Erik Åsbrink talar om sänkt skattetryck. Ja, det åtstadkoms bl.a. genom att vi sänker matmomsen och den tillfälliga momsen, om vi nu talar om detta år. Sedan finns det andra åtgärder som inte har med skattereformen att göra men som också sänker skattetrycket. Effekterna av skattereformen har blivit en enorm höjning av bostadsbidragen, vilket också ökar marginaleffekterna för folk. Och enligt Sören Wibe ökar detta välfärdsförlusterna. Det ställs hårdare krav på återbetalning av studielån efter studietiden. Och många kommer att få en hopplös situation om de inte får tillräckligt hög lön. Och vi har inte någon garanterad tillväxt än, eftersom en politik som skulle möjliggöra det inte har förts. Pensionärer med låg eller ingen ATP far illa. Det handlar om nära en halv miljon människor. Nu är regeringen nöjd när bara 16 000 personer behöver bidrag i form av kommunalt bostadstillägg. Man hade räknat med 56 000. Därför blir detta bostadstillägg billigare än vad man hade räknat med, vilket man kan läsa om i tidningarna. Det är ju tur att det finns en hel del gamla människor som har barn som kan hjälpa dem med försörjningen. Det händer nämligen mycket mer än socialdemokraterna tror. Det finns nämligen en informell sektor som räddar många människor. Jag konstaterar att centerpartiet i dag är det enda borgerliga partiet som för en rättvis fördelningspolitik. Kds har också svikit. Nu ställer kds inte längre upp bakom kraven på sänkt matmoms, vårdnadsersättning, m.m. som man tidigare har backat upp. Då återstår bara centerpartiet. Vi i centerpartiet tänker fortsätta att driva dessa frågor. På fördelningspolitikens område -- det handlar då även om regionalpolitik -- har socialdemokraterna gjort förödande misstag under 80-talet, och en annan regering kan inte göra om samma misstag, utan det måste föras en annan politik på detta område. Då handlar det även om turistnäringen. Jag vill därför än en gång säga att SIND kom fram till att det var låginkomsttagarna som for mest illa när det gäller momsen på kollektivtransporter, hotell och restaurangr, och bygder slås ut. Detta är därför en regionalpolitisk och fördelningspolitisk fråga. Det är sådana beslut som vi måste fatta i den här kammaren, så att vi slipper sitta och se en sådan förödelse. Jag vill säga till Erik Åsbrink: Gör något!

Herr talman! Det pågår en tävlan i det här landet från många håll om vem som mest och bäst kan sänka skatter. Socialdemokraterna tänker inte delta i denna tävlan. Det är en ansvarslöshet och ett lättsinne som breder ut sig. Stora, konkreta löften om våldsamma skattesänkningar ställs ut. Men väldigt litet sägs om hur det skall betalas. Daniel Tarschys, jag är inte motståndare till att sänka skattetrycket, men förutsättningen är att man talar om exakt hur det skall betalas. Skall man dra ned på inkomsterna, måste man också dra ned på utgifterna. Men konkreta skattesänkningslöften som förenas med allmänt svammel och luddigt tal om finansiering, är inte acceptabelt. Sedan har det naturligtvis också en viss betydelse vilka skatter som sänks. Jag menar att om skatterna skall sänkas skall detta stå i överensstämmelse med principerna bakom skattereformen. Vissa skattesänkningar gör det, andra gör det inte. Att bryta sönder principen om en likformig beskattning av arbete och kapital, att gå ifrån dubbelbeskattningen på aktieutdelningar, att ensidigt sänka skatten där, var ett flagrant brott mot vår uppgörelse om skattereformen. Detta skedde inte i höstas, Anne Wibble, utan det skedde tidigare i år. Vi har på ömse håll accepterat, vilket jag tror var bra, att vissa smärre krumelurer får tolereras på båda håll. Det tror jag tillhör spelets regler. Men det finns en gräns för hur långt man kan gå. Och där gick ni för långt. Jag ångrar att jag inte brännmärkte detta omedelbart. Där var min tolerans för stor. Till Görel Thurdin vill jag om bostadstilläggen säga följande. Det var väl bra att det visade sig vara långt färre pensionärer som var i behov av detta extra tillskott. På ett märkligt sätt skall även detta vändas mot oss, och det sägs att det var ett svek, ett hån, osv. Det sade inte Görel Thurdin, men det har andra sagt. Det var väl bra att det generella pensionssystemet fungerade så bra att 99 % av landets pensionärer kommer över den här bidragsnormen. Och den enda lilla procent som kommer under denna norm skall vi hjälpa. Och dessa personer hamnar inte under normen på grund av skattereformen, utan de hamnar under denna norm av andra orsaker. Skattereformen gäller alltjämt. Jag vill understryka detta. Vi står fast vid den och tänker inte gå ifrån den både därför att det var en uppgörelse och framför allt därför att det är en bra skattereform. Den skall inte överges, utan den skall bevaras. Givetvis kommer det att behöva göras förändringar av olika slag när det gäller våra skatter i framtiden, men enligt min mening är de grundläggande principerna alltjämt giltiga. Med anledning av dagens diskussion vill jag säga att det blir en lagrådsremiss, och så snart som möjligt kommer vi att lägga fram en proposition om en sänkning av matmomsen. Har vi inte möjlighet att lägga fram en proposition, kommer vi att väcka en motion, varefter riksdagen får ta ställning. Vad som skall ske om det blir en annan regeringskonstellation i höst vet jag inte, och den här debatten har inte underlättat min förståelse. Men jag tror att det finns anledning att på nytt fråga de tre till fem partier som möjligen kan vara med och göra upp om den här saken. Jag tror att väljarna har intresse av ett besked.

Herr talman! Anna Horn af Rantzien har frågat Lena Hjelm-Wallén hur det svenska biståndet förhåller sig till risodling med hybridsorter. Statsrådet Lena Hjelm-Wallén är på utrikesresa i dag. Hon deltar i Rajiv Gandhis begravning, varför jag lämnar svaret i hennes ställe. I interpellationen refereras till en artikel i tidskriften Beijing Review, där det hävdas att hälften av Kinas risproduktioin inom kort kommer att ske med hjälp av hybridsorter. Det skulle föra med sig en utarmning av lokala rissorter och frigöra stora mängder metangas, enligt Anna Horn af Hybridris är framavlat ris som ger högre avkastning än traditionella rissorter. Den stora ökningen av livsmedelsproduktionen i bl.a. Indien, som före den s.k. gröna revolutionen led av ständiga svältkatastrofer, har i stor utsträckning möjliggjorts genom att förädlade grödor används. Som Anna Horn af Rantzien påpekar är hybridsorter ofta mer krävande i vad gäller näringstillförsel och skadebekämpning. Vissa av de farhågor som uttrycks i interpellationen är befogade. Det finns tecken som tyder på att hybridris ökar frigörelsen av metangas, vilket negativt påverkar klimat och ozonskikt. Ökad användning av konstgödsel och bekämpningsmedel utgör också en belastning på jordens bördighet och närliggande miljö. I de flesta u-länder är man medveten om de faror satsning på högavkastande växtsorter medför. Dessa länder har samtidigt kravet på sig att föda växande befolkningar. Det av biståndet finansierade forskningsstödet utgör här en resurs för att främja uthålliga lösningar. Sverige ger genom SAREC stöd både bilateralt till jordbruksforskning i u-länder och till den konsultativa gruppen för internationell jordbruksforskning. Research Institute ingår i den konsultativa gruppen. Där studeras ingående hur odling av olika rissorter påverkar miljön. De strategier som på senare år har utvecklats där betonar anpassning till lokala förutsättningar såväl ekonomiskt och socialt som miljömässigt. För närvarande finansierar SAREC ett samarbete mellan risforskningsinstitutet och Sri Lanka, där bl.a. miljöaspekterna står i fokus. Vidare har samma institut helt nyligen startat ett projekt där just sambandet mellan risodling och frigörelse av metangas kommer att studeras. Ett av de fem målen för det svenska biståndet är att biståndet skall bidra till en för miljön skonsam utveckling. Detta avspeglas i särskilt hög grad i SIDAs bistånd till jordbrukssektorn, där miljö och markvård ägnas stor uppmärksamhet i biståndet till samarbetsländerna. Inom det särskilda miljöprogrammet har också initiativ tagits inom jordbruksområdet, t.ex. det regionala markvårdsprogrammet i Östafrika. Miljömålet avspeglas också i SARECs dialog med u-länder rörande just jordbruksforskning, där SAREC starkt betonar bevarandet av den genetiska mångfalden och miljövänliga odlingssätt. Inom det svenska forskningsbiståndet är det en övergripande målsättning att stödja u-länders strävan att bygga upp en egen forskningskapacitet. Skälet till det är den stora betydelse ett eget vetenskapligt kunnande har på dessa områden. Det är endast med hjälp av ett sådant kunnande som uländer på ett kritiskt och lokalt anpassat sätt kan dra nytta av de nya möjligheter som vetenskapen ändå förser oss med.

Herr talman! Anna Horn af Rantzien inledde med att säga att det fanns motsägelser i svaret. Jag försökte lyssna noga, men jag kunde inte höra att Anna Horn af Rantzien på någon punkt pekade på någon sådan motsägelse. Det kan jag begripa, för svaret är ganska tydligt. Det är också ett positivt svar i den meningen att alla de tendenser som Anna Horn af Rantzien har beskrivit finns med. De är besvärande och de är i vissa fall allvarliga. Däremot kan man inte göra den generaliseringen av just de här tendenserna att de präglar all växtförädling inom den s.k. gröna revolutionens ram. Det vore att gå för långt. De tendenser som har påpekats här i debatten är allvarliga och dem vill vi motarbeta. Hur kan vi göra det? Jo, precis som vi uttrycker det i interpellationen, genom att hjälpa u-länder att själva bygga upp en kunskapsresurs och en vetenskaplig kapacitet. Det är en ren tillfällighet att jag råkar ge det här svaret. Jag råkar vara biståndsminister i dag, eftersom Lena Hjelm-Wallén är borta. Samtidigt passar det mig mycket bra att få ge det här svaret. Det är alltså inte enbart biståndsministern i regeringen som engagerar sig i de här frågorna. Jag gör det också som jordbruksminister. Jag har bl.a. på det nordiska planet tagit initiativ till att vi inom det nordiska samarbetet skall bredda det stöd vi ger till utvecklingen av det genetiska arvet i södra Afrika. Det finns som bekant en nordisk genbank för SADCC-länderna. Den typen av samarbete vill även vi som står för ett sektorsansvar, dvs. Hjelm-Wallén genom den mycket omfattande biståndsapparat vi har på ett mer systematiskt sätt har möjlighet att utveckla det som nämns i svaret. SAREC är en utomordentligt viktig institution. Dess verksamhet har jag stött på i många u-länder. Jag vet att det finns många forskare i olika världsdelar som djupt uppskattar den typ av bistånd som SAREC ger. Man bidrar till självständighet genom att mottagarna skaffar sig kunskap, så att de har möjlighet att värdera de ofta mycket negativa erbjudanden som görs av stora multinationella bolag. De kopplar samman bekämpningsmedel, utsäde och annat. Det är bra att ha en sådan kunskapsbas att man förstår att utveckla sina egna lokala grödor, som ofta är mycket lämpligare att utveckla än de grödor som de multinationella företagen sprider i en rad olika länder. Jag har också själv på ort och ställe i Afrika haft möjlighet att se hur det svenska biståndet fungerar och på vilket sätt man med stor entusiasm bygger upp en kunskapsbank och även utvecklar en egen kapacitet. Jag har sett unga agronomer i Moçambique, som under mycket besvärande omständigheter, bekämpade av mördarband, går ut på fälten och arbetar med växtförädlingen, som delvis fått stöd ur det svenska biståndet. Det är givet att det är en mycket viktig del av vårt bistånd, att utveckla möjligheten till självständighet hos uländerna. Jag tror inte att det finns någon motsättning mellan regeringen och Anna Horn af Rantzien i detta avseende. Detta är en viktig fråga.
Herr talman! Jag håller med statsrådet Hellström om att det pågår mycket fint i den här vägen. Man har blivit medveten om den fruktansvärda utarmning som redan har gått fram över världen i samband med den genetiska mångfalden. Det var bra att statsrådet tog upp just den frågan, samtidigt som man frågade efter de motsättningar som jag inte tog upp. De framgick litet av det jag sade, men jag talade inte om vilka motsättningarna var. Det står bl.a. i svaret att: ''Miljömålet avspeglas också i SARECs dialog med u-länder rörande jordbruksforskning, där SAREC starkt betonar bevarandet av den genetiska mångfalden och miljövänliga odlingssätt.'' Det jag har dragit fram som fråga i dag, denna väldiga framfart med hybridris, är precis ett utarmande av den genetiska månfalden. Det är inte ett miljövänligt odlingssätt. Detta är alltså någonting som nu anses skall täcka halva Kinas risodlingsareal. Det har spritt sig till hundra andra länder. Det är faktiskt ett bekymmer. Samtidigt börjar man upptäcka att vi inte skall arbeta på det här sättet, utan vi skall gå fram just som SAREC säger. Vi skall tänka på den genetiska mångfalden och det miljövänliga odlingssättet. Jag vet att också SIDA arbetar på det här sättet. Jag har själv varit med och sett SIDAs utveckling, från stora projekt som högutbildade får ta hand om till småskaligare projekt som vänder sig direkt till dem som jobbar med dem. Det är hemskt viktigt att i utvecklingsarbetet återge människorna i de fattiga länderna deras självtillit, att få dem att tro på det kunnande som de har och att ge dem ännu mer kunnande. Det är enormt viktigt. Det är inte genom sådana storskaliga projekt som hybridriset som man når det målet. Den här mannen som har upptäckt detta ris är verkligen värd stor beundran. Han har gjort ett fantastiskt forskningsarbete. Han kallas i den här tidningen för ''The Man who brought Gospel to the World''. Visst gjorde han det, men gospeln kommer att skorra hårt i öronen ganska snart. Det kommer att visa sig, precis som med den gröna revolutionen, att det har fruktansvärda nackdelar.
Herr talman! Det är uppenbarligen inte några stora meningsskiljaktigheter mellan oss, därför kan debatten bli ganska begränsad. Men jag vill peka på att det just i svaret talas om att SAREC finansierar ett samarbete mellan risforskningsinstitutet och Sri Lanka där miljöaspekterna lyfts fram. Där gäller alltså inte bara avkastningen, som Anna Horn talade om. Risforskningsinstitutet har helt nyligen startat ett projekt som tar upp exakt den fråga som är Anna Horns af Rantzien interpellation till regeringen, nämligen sambandet mellan risodling och metangas. Låt mig avslutningsvis, utöver det som har sagts i debatten, säga att det också är viktigt att vi ordentligt vidareutvecklar vår egen jordbruksreform. Med det gamla regleringssystemet och den gamla jordbrukspolitiken har man under lång tid också i vårt land alltför mycket iniktat växtförädlingsarbetet på avkastning. Där har skett ett trendbrott, en omsvängning och genetiskt bevarande och miljöaspekter står i förgrunden på ett helt annat sätt. Den viktiga livsmedelspolitiska reform som riksdagen fattade beslut om förra året innebär också att man går från den insnävning och ensidighet som präglat de gamla regleringarna och ger möjligheter till en ökad genetisk variation. Det är viktigt att vi i vår egen forskning, vårt eget arbete i Sverige utvecklas så att vi får ett mer miljövänligt jordbruk och en bra genetisk variation, som också kan utgöra en resursbas för andra länder och forskare att lära sig av.

Herr talman! Det livsmedelspolitiska beslut som alla partier utom miljöpartiet röstade för här i riksdagen förra året innebär ju en mera miljövänlig inriktning av jordbruket. Det innebär också att Sverige går före i en rad avseenden när det gäller att minska användningen av bekämpningsmedel i jordbruket. Vi har ju pålagor beträffande användningen av konstgödsel och kemiska medel, något som ingalunda uppskattas av producenterna. Kanske var ni i miljöpartiet i någon mån för producentvänliga förra året för att ha mod att stå upp för en politik som faktiskt innebär att man bryter med ekonomiska intressen. Så blir det ju när vi ger miljön och genetiken ett betydligt större utrymme jämfört med den gamla politiken, som alltså var mera producentinriktad.

Herr talman! Det är värdefullt att frågan om Narmada-projektet och Värlsbankens insatser har tagits upp. Det är värdefullt att vi får tillfälle till en diskussion om detta och redovisa både de kritiska synpunkter som finns och de insatser som görs från svensk sida, nordisk sida och i Världsbanken. Jag välkomnar den diskussion som Viola Claesson och Ragnhild Pohanka har tagit initiativ till. Jag vill svara direkt på Viola Claessons frågor om de uppgifter som jag har lämnat. Dem har vi inhämtat från ansvariga tjänstemän i Värlsbanken. Det gäller tidtabellen, och det gäller uppgifterna om att låneansökan beträffande projektet Narmada Sagar är avförd från banken. Dessa uppgifter har jag ingen anledning att betvivla; vi har inhämtat dem från bästa tänkbara källor. När det gäller frågan om offentlighetsprincipen är vår inställning att Sverige och den svenska regeringen skall redovisa sina ställningstaganden. Resp. land får sedan redovisa sina ställningstaganden. Det gäller den nordiska kretsen, och det gäller allmänt. Får jag sedan säga några ord mer principiellt. Jag tycker att det är viktigt att konstatera att den fattigdomsstrategi som banken lade fast 1990 i World Development Report har rönt stor internationell uppskattning. Huvudpunkterna i den strategin är att skapa arbete åt de fattiga och att utveckla social service. Jag tror att det är viktigt att vi ser och erkänner de framsteg som sker på detta område. Det har också skett viktiga framsteg på miljöområdet. Jag tycker att det är särskilt angeläget att säga några ord om det i den här debatten, eftersom den handlar om detta. Det är numera bankens policy att miljöhänsyn skall integreras i alla delar av verksamheten. Ett konkret resultat av detta är att miljöfrekvensbeskrivningar utarbetas för alla de projekt som kan antas få stora konsekvenser för miljön. Syftet är att tidigt fånga upp miljöeffekterna av planerade projekt. Ansvaret vilar på låntagarländerna. Ett viktigt skäl till detta är att man vill försöka höja miljömedvetandet hos mottagarländernas myndigheter. Det ger också möjlighet att tillföra kunskap och kompetens på miljöområdet. Härvidlag finns i dag ofta stora brister, det skall inte undanskymmas. En viktig del av dessa beskrivningar utgörs av krav på konsultationer med berörda befolkningsgrupper och lokala miljöorganisationer. Bankens egen kompetens har förstärkts. Dels har man fått en central miljöenhet, dels är det nu över 100 personer som arbetar med miljöfrågor i banken. Övriga tjänstemän, som inte är direkt engagerade i sådana uppgifter, har fått särskild utbildning. En genomgång av miljösituationen i samtliga låntagarländer har dessutom genomförts. Resultatet av granskningarna kommer att ligga till grund för bankens fortsatta insatser i landet i fråga. Det är viktigt att bankens insatser kan göras med utgångspunkt i en helhetssyn på mottagarländernas miljöproblem. När det gäller de globala miljöproblemen har banken tillsammans med FNs miljöprogram, UNDP, tagit initiativet till den s.k. globala miljöfonden. Fyra områden har särskilt pekats ut: klimatproblemen, skydd för den biologiska mångfalden, skydd för ozonlagret, samt vissa typer av vattenföroreningar. Sverige har bidragit till denna fond med drygt 200 milj.kr. Det är vår förhoppning att fonden på ett verksamt sätt skall komma att underlätta de förhandlingar som har påbörjats om en internationell klimatkonvention och en konvention till skydd för den biologiska mångfalden. Mot den här bakgrunden är det min övertygelse att Världsbanken spelar en positiv och värdefull roll när det gäller att förbättra miljösituationen i låntagarländerna. Det innebär inte att det saknas utrymme för förbättringar. Jag anser t.ex. att det är önskvärt med ett ökat engagemang från låntagarländernas sida. Min uppfattning är att det sammantaget har skett en klar förbättring när det gäller Världsbankens insatser på miljöområdet. Sverige har tillsammans med andra nordiska länder spelat en aktiv och konstruktiv roll som pådrivare och initiativtagare i miljöfrågor inom banken. Ett uttryck för detta är den särskilda instruktion i miljöfrågor som vi har skickat till vår gemensamma nordiska representant i Washington. I uppdraget ingår bl.a. att särskilt bevaka projekt där det finns risk för att ursprungsbefolkningen drabbas negativt. Utgångspunkten för det nordiska arbetet är den målsättning om en hållbar utveckling som lanserades av Brundtlandkommissionen och som sedan har vunnit bred anslutning. Det är en stor glädje att kunna konstatera att det arbetet har burit frukt i många avseenden. Jag kan försäkra att vi även fortsättningsvis kommer att hålla en hög profil i dessa frågor. Det betyder bl.a. att vi extra noga följer Narmada och andra projekt som har stora miljöeffekter.